Herr talman! Herr Hernelius har bett mig redogöra för vilka åtgärder som vidtagits i syfte att få kännedom om förhållandena i Cambodjas huvudstad och om möjligheterna att bistå de där inneslutna svenskarna. Vid månadsskiftet februari-mars instruerades ambassaden i Bangkok och honorärkonsulatet i Phnom Penh att undersöka förhållandena för de svenskar som vid denna tidpunkt befann sig i landet. Härvid framkom att samtliga åtta svenska medborgare i Cambodja redan hade sin evakuering säkrad genom sina respektive arbetsgivare. I början av mars underrättades GRUNK:s representant i Stockholm vid besök på utrikesdepartementet om att ett antal svenska medborgare fanns i de då av Lon Nol-regimen kontrollerade områdena. GRUNK:s representant sade sig vid detta tillfälle kunna lämna en ”formell garanti” att svenska medborgares säkerhet icke skulle komma att äventyras efter det att Lon Nol-regimen störtats. I mitten av mars vidtogs ytterligare åtgärder för att säkra evakueringsmöjligheter för svenska medborgare från Phnom Penh. Härvid utverkades löfte från det franska utrikesdepartementet om att kvarvarande svenskar skulle få medfölja de franska evakueringsplanen från den cambodjanska huvudstaden. När Phnom Penh intogs av FUNK-styrkorna den 16 april befann sig fem svenskar i staden. De hade samtliga själva valt att stanna kvar i staden och uppehöll sig tillsammans med andra utlänningar på den förutvarande franska ambassaden fram till dess att evakueringen därifrån påbörjades den 29 april. Efter intagandet av Phnom Penh den 16 april bröts alla direkta förbindelser mellan Cambodja och omvärlden. Under hela tiden sökte emellertid utrikesdepartementet hålla sig orienterat om läget i Phnom Penh och om de kvarvarande svenskarnas situation. Detta skedde genom kontakter med det franska utrikesministeriet, med GRUNK:s representant i Paris, med GRUNK-ambassaden i Hanoi samt med GRUNK:s företrädare i Peking. Därvid anmodades de cambodjanska myndigheterna vid upprepade tillfällen — senast samma dag som evakueringen påbörjades 3 —- att bevilja omedelbart evakueringstillstånd. När beskedet om evakueringen kom sändes en tjänsteman vid ambassaden i Bangkok till den thailändsk-cambodjanska gränsen för att där möta de evakuerade svenskarna.

Herr talman! Till herr utrikesministern vill jag framföra mitt tack för svaret och samtidigt uttrycka min tillfredsställelse över de åtgärder som regeringen vidtagit under den period det här är fråga om, då tystnaden var total från Cambodja och dess huvudstad. Samtidigt som dessa svenska medborgare kom tillbaka jämte många andra blottades också en del av händelseutvecklingen i Cambodja. Det framkom därvid att tätorterna hade tömts, att miljoner människor hade drivits ut i bushen och på risfälten med kort varsel, att sjukhusen hade evakuerats utan hänsyn till patienternas hälsotillstånd eller om de kunde klara sig, att Röda korsets personal hade försvunnit och Röda korsets tillgångar hade omhändertagits av regimen. Det är händelser som en svensk journalist har karakteriserat såsom utan motstycke i revolutionerpas historia under modern tid. Detta måste naturligtvis ställa det svenska utrikesdepartementet inför stora problem. Att upprätthålla en biståndsverksamhet i samarbete med en regim som far fram på detta sätt är givetvis i och för sig mycket motbjudande. Samtidigt måste man dock försöka nå de lidande människorna, och det kan knappast ske utan någon kontakt med denna regim trots dess framfart. Jag utgår från att herr utrikesministern delar min bedömning av de för mänskligheten djupt nedslående händelserna i Cambodja.
Herr talman! Det långa inbördeskriget i Cambodja, som så dramatiskt skärptes genom USA:s stöd till Lon Nol-regimen, har ju skapat en alldeles säregen och mycket svår situation i Cambodja. De uppgifter som har nått oss sedan kriget tagit slut ger en skrämmande bild, och vi känner naturligtvis alla djup oro för vad som händer i det nu från yttervärlden helt isolerade Cambodja. Vi kan väl inte göra något annat än att vädja till de nya makthavarna att låta internationella organisationer få möjligheten att undersöka hjälpbehoven och tillståndet bland de miljoner tvångsförflyttade i Cambodja. Svensk opinion ställer sig oförstående till den typ av massiva folkomflyttningar som har inrapporterats och som är bekräftade.
Herr talman! Jag är tacksam för utrikesministerns deklaration, och jag vill gärna ta fasta på hans uttalande att våra kontakter avseende hjälpbehovet i Cambodja bör ske genom de internationella organisationerna, om och i den mån dessa tillåts att åter verka i Cambodja.

Herr talman! Herr Werner i Tyresö har frågat mig huruvida den svenska regeringen avser att ge särskilt återuppbyggnadsstöd till det befriade Sydvietnam. Fru Dahl har frågat mig om regeringens planer för omfattande biståndsinsatser till Republiken Sydvietnam samt vilka initiativ till internationella biståndsinsatser som kan förväntas från den svenska regeringen. Herr Korpås har bett mig lämna en redogörelse för hur den svenska hjälpen till Indokinas återuppbyggnad är planerad på kortare och på något längre sikt. Jag avser att besvara frågorna i ett sammanhang. När det äntligen blivit fred i Indokina skall Sverige naturligtvis fullfölja den politik som vi har fört under krigsåren. Ökade resurser bör nu ställas till förfogande för att lindra nöden och stödja återuppbyggnaden i de krigshärjade länderna. Med Demokratiska republiken Vietnam har Sverige ett långsiktigt utvecklingssamarbete som fullföljs enligt de planer som redovisats för riksdagen. För budgetåret 1975/76 har riksdagen anvisat ett belopp på 225 milj.kr. för ändamålet. Med Laos har samarbete nu inletts. Mot bakgrund av våra erfarenheter av detta samarbete till förmån för flyktingrepatrieringen i landet kommer regeringen att pröva den framtida omfattningen och inriktningen av biståndet. Det bistånd som innevarande budgetår beslutats för PRR, Sydvietnam, uppgår till 30 milj.kr. För budgetåret 1975/76 har anslagits 50 milj.kr. I dagens läge bedömer jag dessa resurser som otillräckliga för vårt samarbete under budgetåret 1975/76. Ytterligare medel ur katastrofreserven bör därför tas i anspråk för insatser i Sydvietnam. Så snart det visar sig lämpligt för de sydvietnamesiska myndigheterna är vi beredda att inleda diskussioner härom. Som jag anmälde i budgetpropositionen i frågan om stödet till PRR kommer biståndet till Sydvietnam så långt som möjligt att utformas som ett långsiktigt samarbete. Också med den cambodjanska enhetsregeringen är vi beredda att snabbt inleda konkreta diskussioner om humanitärt bistånd. Vad avser svenska initiativ till internationella biståndsinsatser i Sydvietnam och Cambodja finner jag det angeläget framhålla att sådana initiativ måste utgå från de berörda regeringarnas inställning i frågan. Sverige har i samförstånd med dessa regeringar sedan lång tid verkat för att de internationella organisationernas bistånd skulle utgå även till de tidigare av befrielserörelserna kontrollerade områdena av Sydvietnam och Cambodja. FN:s barnfond UNICEF och FN:s flyktingkommissarie UNHCR är redan engagerade i program för länderna i fråga. Dessa pro gram erhåller svenskt stöd. Under den närmaste framtiden är det främst dessa organisationer som kommer att kunna utnyttjas för internationella hjälpinsatser i området. I den utsträckning de ansvariga regeringarna önskar utökade insatser från mellanstatliga eller andra internationella Organisationer är Sverige berett att aktivt verka därför. De svenska extra insatserna i Indokina som blir aktuella under budgetåret 1975/76 kommer att kunna finansieras med medel ur katastrofreserven. Denna uppgår till ca 220 milj.kr. Jag räknar med att en betydande del av dessa resurser skall tas i anspråk för insatser i Indokina.

Herr talman! Även jag vill rikta ett varmt tack till biståndsministern för det svar som vi har fått här i dag för att det så klart deklarerar regeringens beredvillighet att lämna ett omfattande stöd och att också redan nu säga ifrån att en betydande del av katastrofreserven för nästa år skall reserveras för biståndsinsatser i Republiken Sydvietnam. Jag tar det som en utfästelse att vi kommer att bistå Republiken Sydvietnam i återuppbyggnaden i den omfattning som detta land självt kommer att begära. Jag har också förståelse för att det självfallet ännu inte går att lämna mera detaljerade upplysningar. På grund av den snabba händelseutvecklingen har det inte varit möjligt att föra regelrätta förhandlingar om ytterligare biståndsinsatser. Vi känner ju alla situationen — fruktansvärd förödelse efter ett krig som har riktat sig mot själva den mänskliga miljön och människornas möjligheter att överleva. Jag hade själv tillfälle att studera situationen i de befriade områdena i Sydvietnam för drygt ett år sedan och kunde se vilka oändliga problem som den nya administrationen ställs inför. Men jag kunde också se vilken oerhörd förmåga den har att snabbt föra in människorna i en normal tillvaro igen — bygga ut skolväsende, livsmedelsproduktion och hälsovård och få samhället att fungera. Därför är jag övertygad om att det är riktigt att regeringen nu också säger att detta bistånd såvitt möjligt skall vara långsiktigt. Jag vill göra den kommentaren att det även i detta sammanhang var tur att inte oppositionen fick sin vilja fram vid biståndsbesluten för några veckor sedan, eftersom det skulle ha försvårat en långsiktig gemensam planering med PRR om det framtida biståndet. Vad sedan gäller internationella insatser delar jag självfallet regeringens uppfattning att vad som skall göras måste utgå från de önskemål om sådana insatser som framförs av de berörda regeringarna. Den synen låg också till grund för min fråga här. Jag är glad över att regeringen ändå utfäster sig att i den mån som'sådana önskemål framförs understödja dem och hjälpa till att driva dessa frågor i de internationella organen. Till slut vill jag säga att när vi under tidigare år från socialdemokratin har framhållit vikten av att stödja Nordvietnam och befrielserörelserna i de övriga länderna i Indokina och har kritiserats för det från andra håll, då har riksdagen ändå uttalat att efter kriget skulle det ges ett omfattande återuppbyggnadsbistånd. Det har nu i viss mån verkat som om man på den borgerliga sidan börjar darra på målet i den frågan. Jag vill uttala den förhoppningen att man ändå från borgerligt håll kommer att vidhålla sina tidigare uttalanden på den här punkten i den situation som vi nu står inför.

Herr talman! Jag vill hänvisa till vad jag tidigare svarat på frågor när det gäller insatser i Indokina och som även finns klart noterat i budgetpropositionen, nämligen att utöver de ca 220 milj.kr. som finns i katastroffonden är 110 milj.kr. beräknade att avsättas till nya fonder inom FN. Där säger man att man vet inte hur det går med dessa fonder, och vi har alltså möjlighet att om fonderna inte kommer till stånd ta pengarna i anspråk för katastrofändamål. Sedan kan jag i detta sammanhang meddela, när det gäller vad som har hänt med anledning av generalsekreterarens vädjan om bidrag på 100 miljoner dollar till Indokina, att denna vädjan hittills hörsammats av 15 länder. Det har sammanlagt kommit in 22 miljoner dollar — det gäller FN:s insatser i Sydvietnam och Cambodja. Bland bidragsgivarna återfinns Sverige, Norge, Finland, Västtyskland, Holland, Canada, Nya Zeeland och Australien. Den appell som har gått ut från Internationella Röda korset om 35 miljoner dollar har hittills gett 18 miljoner dollar, och givarna här är i stort sett desamma som stöder FN:s barnfond och flyktingkommissarien.
Herr talman! Jag vill bara med anledning av vad herr Korpås sade göra ett par kommentarer. Först och främst kan jag inte påminna mig att de oppositionspartier som krävde ytterligare 500 miljoner till detta krav hade kopplat något förslag om att ta tillbaka yrkandena om en minskning av biståndet till exempelvis Demokratiska republiken Vietnam. Men det är möjligt att jag missminner mig på den punkten. Skulle det vara så att jag har fel är naturligtvis herr Korpås kommentar logisk men inte annars.

Det var just Quang-Tri-provinsen som jag besökte tillsammans med bl.a. en partivän till Sture Korpås. Vi hade där möjlighet att studera det arbete som bedrevs och blev gripna och imponerade utan gräns över den förmåga PRR hade att på ett så effektivt och snabbt sätt återföra människorna till en livsföring som kan betecknas som människovärdig och som också skapar möjligheter att vidareutveckla landet.

Herr talman! Det nya budgetåret börjar ju den 1 juli, och det är alltså inte så lång tid dit. Vi står i regelbunden kontakt med PRR-representationen i Stockholm, och vi har också tidigare planerat kontakter med representanter för Cambodja, men av naturliga skäl har vi inte kunnat ha sådana kontakter under den senaste tiden. Jag tror inte att det föreligger något omedelbart behov av mera pengar, och som jag sagt i dessa sammanhang tidigare kan vi mycket väl planera insatser som vi betalar efter den 1 juli.
Herr talman! Från mina och från mitt partis synpunkter är det glädjande att det nu förefaller råda enighet om att det för samtliga länder i Indokina måste göras biståndsinsatser av ungefär den storleksordning som vi nu ger till Nordvietnam. Men jag kan bara inte underlåta att säga, att jag tycker inte det är riktigt snyggt att i denna debatt så att säga spela ut dessa länder mot varandra på det sätt som skett — tidigare mer än i dag — och som skedde inte minst under biståndsbudgetens behandling här i riksdagen under våren. Det finns ingen anledning att säga att vi bör minska biståndet till Nordvietnam för att få råd till bistånd till Sydvietnam, Laos eller Cambodja, lika litet som det finns anledning säga, att när vi nu skall bygga ut barnomsorgen här i landet måste de pengarna nödvändigtvis tas ifrån anslagen för andra sociala ändamål. Jag finner det agerandet oroande, och jag hoppas att man inte kommer att fortsätta med det från den borgerliga sidan.

stäppen re RSA JA Ne Herr talman! Herr Wachtmeister i Staffanstorp har frågat mig vilka Om åtgärder mot åtgärder som bör vidtas för att kompensera det bortfall av läkarvårds = minskad kapacitet som uppstått i Malmö. Enligt herr Wachtmeister har fem pri — läkarvårdskapacitet vatpraktiserande läkare i Malmö inskränkt sin verksamhet till förmid — i Malmö dagsjour för akutfall med hänsyn till bestämmelsen i läkarvårdstaxan att läkarvårdsersättning ges för högst 3 000 besök under ett kalenderhalvår. Jag vill erinra om det svar som jag lämnade i riksdagen den 21 februari i år på en liknande fråga. Som jag då framhöll är arvodena i läkarvårdstaxan beräknade med utgångspunkt i att en privatpraktiserande läkare i genomsnitt har 4 000 patientbesök per år eller 2 000 besök per halvår. Begränsningen av antalet läkarvårdsersättningar till högst 3 000 per kalenderhalvår har tillkommit för att läkare med betydligt fler besök än genomsnittet inte skulle få oskäligt ökade arvodesinkomster genom läkarvårdsreformen. Om begränsningsregeln hade medgett ett större antal läkarvårdsersättningar hade taxans arvoden fastställts till lägre belopp. Begränsningsregeln gäller bara läkarvårdsersättningen. Den del av arvodet som utgör patientavgift har alltså läkaren rätt att få ut även om han skulle överskrida gränsen 3 000 besök. Patientavgiften är f. n. i allmänhet 20 kr. men för läkare vid gruppmottagning 30 kr. Begränsningsregeln har också kommit till för att främja kvaliteten i vården. Läkaren skall kunna anslå tillräckligt med tid för varje besök. En omsorgsfull läkarvård och information till patienten sätter en gräns för det lämpliga antalet besök som en läkare kan svara för. De åtgärder som bör vidtas är enligt min mening en utbyggnad av den samhälleliga läkarvård som sjukvårdshuvudmännen svarar för och som i olika avseenden är prioriterad.

Herr talman! Jag ber att få tacka socialministern för svaret. Men jag kan inte med bästa vilja i världen känna någon tacksamhet över svarets innehåll. Jag tycker att detta är ett beklämmande exempel på hur det går när byråkratin lägger sin förlamande hand över sjukvården. Anser verkligen socialministern på fullt allvar att det är viktigare att inte läkarna tjänar för mycket pengar än att patienterna blir hjälpta? Jag ömmar inte alls för läkarna — de klarar sig nog ändå — men jag ömmar för de hundratals patienter som i detta fall står i kö och inte kan få hjälp därför att läkarna inte anser sig kunna fortsätta att ta emot patienter utöver de 3 000 patientbesök de får ersättning för från sjukkassan. Som bekant är taxan uppdelad i sex olika grupper. Enligt den högsta gruppen får läkarna ersättning från försäkringskassan med flera hundra 1 kronor, och enligt den lägsta ingen ersättning alls. Det är orimligt att läkarna skulle tvingas utföra behandling för vilken de rätteligen skulle ha ersättning från försäkringskassan med flera hundra kronor och bara få ut patientavgiften. Det skulle betyda att de förlorade på varje patient. De åtgärder socialministern vill vidta är att bygga ut ”den samhälleliga läkarvård som sjukvårdshuvudmännen svarar för och som i olika avseenden är prioriterad”. I Malmö handhas ca 50 96 av alla besök i öppen vård av privatläkarna. Att tro att samhället skall hinna bygga ut sjukvården så att detta problem kan avhjälpas i en hast är naturligtvis helt orealistiskt. Hade frågan inte varit så allvarlig skulle man ha kunnat travestera uttrycket ”medan gräset växer dör kon”. I Malmö har man för att komma till rätta med situationen försökt att i det aktuella läkarhuset sätta in vikarier som inte haft så många besök tidigare under halvåret. Enligt uppgift säger då försäkringskassan i Malmöhus län nej till detta; de får inte arbeta vid den mottagningen, eftersom det är mottagningen som sådan bestämmelsen gäller och inte läkaren. Detta måste uppenbarligen vara fel, eftersom det i propositionen står att patientbesöken skall räknas för varje enskild läkare. Jag har ytterligare två frågor att ställa till socialministern. Den första är om han anser att det är viktigare att läkaren inte tjänar så mycket pengar än att patienterna blir hjälpta. Den andra frågan är om socialministern vill medverka till att det lämnas dispens, så att de läkarbesök som hänförts till grupp 1, som består av enkla behandlingar, exempelvis att ta bort stygn eller ge en spruta, kan undantas och alltså inte räknas in i de 3 000 patientbesöken per halvår.
Herr talman! Jag vill understryka att det är patienterna som skall stå i centrum för åtgärderna. Låt mig påpeka att begränsningsregeln har en kvalitativ aspekt. Den bör ses som ett led i ansträngningarna att höja standarden i den öppna vården. Jag vill nämna att en beräknad arbetstid på 1600 timmar per år innebär 6 000 besök per år, således begränsningsregelns undre gräns utslagen på hela året, att tidsåtgången per besök i genomsnitt är 16 minuter. I de 1 600 timmarna ingår administrativa uppgifter, intygsskrivning m.m., varför den verkliga tidsinsatsen per besök torde vara ännu kortare än 16 minuter. Jag anser för min del att patienterna bör ha rätt att kräva minst denna tid för sitt läkarbesök och i regel betydligt längre tid. Har herr Wachtmeister någon annan uppfattning?
Herr talman! Det är givet att det är viktigt att patienterna får en noggrann vård, men det talar inte emot att en läkare skall kunna ta emot fler än 3 000 patienter per halvår. Jag vill fråga socialministern om han kan garantera att offentligt anställda läkare inte tar emot mer än 3 000 patienter per halvår. Jag känner till exempel på att man har gjort det. Bl. a. har det talats om att det skall öppnas en ortopedisk klinik med ett pa = Nr 81 tientunderlag på över 7000 patienter per år. Torsdagen den Vad beträffar läkarnas inkomster skulle jag vilja citera statsrådets par 15 maj 1975 tivän fru Nancy Eriksson, som i debatten i riksdagen om den s.k. sju = kronan i december 1969 sade: ”Jag är alltså inte bekymrad för att läkare Om åtgärder mot inte skall få tillräckligt stora inkomster. Jag unnar dem f. ö. lika stora — minskad inkomster som statsråden.” — Detta är alltså fru Nancy Erikssons ord = läkarvårdskapacitet och inte mina. i Malmö Jag vill upprepa vad jag sade, att jag inte ömmar för läkarna — de klarar sig nog — utan att jag ömmar för de hundratals patienter som står i kö hos läkare och inte kan få någon tid förrän efter den 1 juli, när ett nytt halvår börjar.
Herr talman! När herr Wachtmeister gör vissa jämförelser mellan läkare anställda i samhällets tjänst, inom landstingen, och privatpraktiserande läkare, vill jag säga att man bör komma ihåg att läkare i allmän tjänst —- vid sjukhus etc. och inom den öppna vården — har andra resurser genom att de replierar på den offentliga sjukvårdens mycket omfattande resurser. Man kan därför inte göra sådana generella jämförelser. Får jag sedan säga att läkarna i Malmö, liksom alla andra privatpraktiserande läkare som är anslutna till försäkringen, redan från början har varit medvetna om den arvodesbegränsning som inträder vid alltför många besök på kort tid. Jag vill upprepa vad jag sade i mitt svar, att taxan är beräknad med hänsyn till att läkarna i genomsnitt har 4 000 patientbesök per år. Vid så många besök som 6 000 har de redan fått alla sina fasta kostnader täckta av arvodesintäkter. För varje ytterligare patient utgår en patientavgift på mellan 20 och 30 kr. Jag vet att Malmö kommun har den högsta läkartätheten i landet, och man fortsätter även där att bygga ut den offentliga vården. Vi ömmar i hög grad för patienterna, herr Wachtmeister. Denna reform är också särskilt inriktad just på patienterna.
Herr talman! Det gläder mig att höra att socialministern ömmar för patienterna. Då ställer jag naturligtvis nästa fråga: Är inte socialministern beredd att för att hjälpa dessa patienter lämna dispens från de 3 000 besöken i ett akut fall?
Herr talman! Det väsentliga i dag är att bygga ut den offentliga öppna vården. Den har vi prioriterat i många olika avseenden. På frågan om vi kan tänkas lämna dispens vill jag säga att jag inte är beredd att svara ja.
Herr talman! Jag beklagar att man skall behöva säga till dessa hundratals väntande patienter, att de skall få komma till läkaren när den offentliga sektorn har byggt ut läkarvården, då de med en så enkel och praktisk åtgärd som en dispens från socialministerns sida skulle kunna komma till den läkare som de är vana att besöka.

Herr talman! Fru Frenkel har frågat mig om jag vill medverka till att hemmafruar får vidgade möjligheter att höja äldre frivilliga sjukpenningförsäkringar till det nya maximibeloppet. Enligt bestämmelserna i lagen om allmän försäkring har den som är hemmamakeförsäkrad samt vissa studerande möjlighet att genom frivillig försäkring få viss sjukpenning utöver vad som utgår från den obligatoriska sjukförsäkringen. I samband med införandet av höjda och beskattade förmåner från den obligatoriska sjukpenningförsäkringen fr.o.m. den 1 januari 1974 höjdes maximibeloppet för ersättningen från den frivilliga sjukförsäkringen från 15 kr. till 20 kr. per dag. Sjukpenning från den frivilliga försäkringen utgör fortfarande skattefri inkomst. En översyn av vissa bestämmelser för den frivilliga sjukpenningförsäkringen har nyligen påbörjats inom riksförsäkringsverket. I det sammanhanget kommer också den av fru Frenkel berörda frågan om reglerna för ändring av löpande försäkring att behandlas.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

Då faller det sig naturligt för dem som redan tidigare har det högsta gällande beloppet för frivillig försäkring att ansöka om att få höja försäkringen till det nya högre beloppet. Personer som har kontaktat mig har uppgivit att när man lämnar in ansökningarna tillämpas 4 § i kungörelsen om frivillig sjukpenningförsäkring hos allmän försäkringskassa. Där sägs: ”Frivillig försäkring må meddelas endast dem som ej fyllt femtiofem år och som har god hälsa.” Endast de som inte har haft någon allvarlig eller långvarig sjukdom uppfyller således kravet på god hälsa. Enligt mitt förmenande är detta orimligt; höjningen av försäkringsbeloppet gällde inte i och för sig vidgade förmåner utan var endast en anpassning av beloppet till själva penningvärdeförsämringen. Jag menar naturligtvis inte att försäkringen skall ändras under pågående sjukdomstillstånd utan när den sjuke har tillfrisknat. Att förhindra dem som en gång har varit sjuka att höja sin frivilliga försäkring och därmed sina avgifter måste innebära att hemmafruarnas sjukförsäkringsskydd urholkas. Vi är ju överens om att beloppets storlek i och för sig inte är tillräckligt, och nu blir det ännu mera urholkat. Sedan säger statsrådet att vid den pågående översynen kommer också dessa regler att överses. Det är bra.

Herr talman! Som jag nämnde i mitt svar håller riksförsäkringsverket nu på med en översyn av bl.a. de regler inom den frivilliga sjukpenningförsäkringen som fru Frenkel här har berört. En ändring av gällande försäkringsregler enbart för sådana höjningar av sjukpenningbeloppen som anknyter till höjningen av maximibeloppen förra året skulle leda till vissa gränsdragningsproblem och egentligen inte lösa hithörande frågor i sin helhet. Det är därför nödvändigt att göra en bredare genomgång av reglerna för den frivilliga försäkringen än den fru Frenkel har tagit upp. Framför allt gäller detta den nuvarande SS-årsgränsen. Den medför över huvud taget gränsdragningsproblem. Vid en ändring av dessa bestämmelser kan det finnas anledning att gå längre än vad fru Frenkel kanske varit inne på i sin fråga till mig. Nu pågår denna översyn inom riksförsäkringsverket, och avsikten är att resultaten skall föreligga så snart som möjligt.
Herr talman! Jag tycker att det fanns mera positivt i den sista upplysningen. Jag vill bara understryka för socialminister Aspling att ändringen bör komma snart. Det finns nämligen många hemmafruar som är väldigt oroliga och missnöjda över det läge som nu råder.
Herr talman! Fru Skantz har frågat mig om jag avser att ta initiativ som syftar till ökad kontroll över och bättre insyn i de s.k. vaccinationscentralerna. Socialstyrelsen har i hög grad sin uppmärksamhet riktad på de frågor som fru Skantz har tagit upp. Styrelsen har genom länsläkarna nyligen gjort en kartläggning av vaccinationscentralerna. Mot bakgrunden av detta utredningsmaterial avser socialstyrelsen att så snart som möjligt under år 1975 utfärda närmare föreskrifter beträffande verksamhetens bedrivande vid privata vaccinationscentraler. När det gäller verksamheten på längre sikt inom ifrågavarande område avser socialstyrelsen att behandla denna fråga inom ramen för den utredning om hälsoundersökningar och annan förebyggande hälsovård som styrelsen genomför på regeringens uppdrag. Enligt vad jag inhämtat räknar socialstyrelsen med att vara klar med denna utredning före utgången av innevarande år.

Herr talman! Jag ber att få tacka socialministern för svaret som jag uppfattar som mycket positivt. Under senare år har det etablerats ett stort antal vaccinationscentraler, och det upplevs av människorna som positivt. Som utlandsresenär uppskattar man allt som görs för att det skall gå enkelt och snabbt att få vaccinationer. Men den förbättrade servicen och den ökade effektiviteten får inte innebära att man får ett intryck av att inte tillräcklig hänsyn tas till varje resenär. Snabbheten får inte gå före den individuella behandlingen. Man vill inför en resa vara övertygad om att man fått de vaccinationer man verkligen behöver — varken fler eller färre. Man vill också få tillfälle att diskutera sin egen situation — bl.a. med hänsyn till det land man skall besöka — och man vill få information och råd om vad man under resan kan göra för att så långt som möjligt förebygga ett insjuknande. Många av vaccinationscentralerna annonseras som specialmottagningar. Vad innebär detta? Vad fordras för att man skall få driva en vaccinationscentral? Finns det centrala vaccinationsanvisningar? Det är några av de frågor som man ställer sig. Jag hoppas att svaren på dessa frågor kommer att finnas i de föreskrifter som socialstyrelsen kommer att utfärda, och jag skulle önska dessa föreskrifter kunde komma innan den verkliga vaccinationsrushen sätter in inför semestrarna och utlandsresorna. För min del menar jag att det finns krav som måste uppfyllas, nämligen att det alltid skall finnas läkare i vaccinationslokalerna — inte bara för att vara till hands för den händelse komplikationer uppstår utan också för att ge råd och information. Denne läkare bör ha specialutbildning, och han bör vara väl informerad om vilka vaccinationer som vid varje tillfälle behöver ges för besök i ett visst land. Jag är medveten om att det finns många vaccinationscentraler som uppfyller dessa krav, medan det finns andra som inte gör det. Jag har självfallet ingenting emot vaccinationscentraler, men jag menar att de skall skötas av läkare som har en utbildning anpassad till verksamheten vid centralerna. Om man i annonser och i andra sammanhang talar om att vaccinationscentralerna är specialmottagningar för vaccinationer, då skall de också vara det. Jag har stora förväntningar på de föreskrifter som socialstyrelsen kom = Nr 81 mer att ge ut — jag hoppas i år. Torsdagen den 15 maj 1975
Herr talman! Jag nämnde i mitt svar att socialstyrelsen inom kort Om åtgärder för att kommer att ge ut föreskrifter om bl.a. vaccinationsverksamheten vid förbättra situatioprivata vaccinationscentraler. Därvid kommer — jag vill gärna påpeka nen inom folktanddet — särskilt att behandlas läkarnas och annan sjukvårdspersonals be = vården fogenheter och ansvar. Socialstyrelsens genomgång av utredningsmaterialet har visat att behov av klarlägganden i dessa avseenden föreligger.

Herr talman! Herr Torwald har frågat mig om vilka åtgärder som vidtagits resp. planeras från socialstyrelsens sida för att genom deltidstjänster och praktiktjänstgöring förbättra situationen inom folktandvården. Praktiktjänstgöring förekommer liksom deltidstjänstgöring redan i ganska stor utsträckning inom folktandvården. Under år 1974 fick 144 elever vid tandläkarhögskolorna som hade studerat nio terminer tillfällig legitimation av socialstyrelsen för att tjänstgöra som tandläkare. Frågan om en organiserad tjänstgöring inom folktandvården i anslutning till tandläkarnas studier prövas f.n. av en utredning, som på regeringens uppdrag bedrivs inom socialstyrelsen och universitetskanslersämbetet om bl.a. tandläkarnas specialistutbildning. Denna utredning väntas inom kort lägga fram förslag som beträffande tandläkarnas grundutbildning innebär att den nuvarande S-åriga utbildningen ersätts av 4,5 års studier följda av 1 års allmäntjänstgöring vid folktandvårdens distriktstandpolikliniker. Därigenom aktualiseras för tandläkarna en motsvarighet till den obligatoriska allmäntjänstgöringen för läkare inom den offentliga sjukvården. För att tillgodose den nuvarande efterfrågan på tandvård är det självfallet av största betydelse att kapaciteten hos de färdigutbildade tandläkarna fullt utnyttjas och då även för nya patienter. Bl. a. dessa frågor ingår i den uppföljning av tandvårdsförsäkringen som sker genom riksförsäkringsverket. Socialstyrelsen har i en information till landets alla tandläkare också gett ut anvisningar som bl.a. syftar till att underlätta för nya patientgrupper att så snart som möjligt få tandvård och att ge förtur åt brådskande behandlingar. förbättra situationen inom folktandvården
Herr talman! Låt mig först få tacka för det både till ton och till innehåll mycket positiva svaret. Jag vill gärna uttrycka min tillfredsställelse över detta. Det som förvånar mig litet är att det i svaret sägs att deltidstjänstgöring redan förekommer ”i ganska stor utsträckning inom folktandvården”, när man samtidigt får påstötningar om att tandläkare har sökt och inte fått sådan tjänstgöring. Jag är emellertid medveten om att det finns många olika huvudmän för folktandvården, och ett av problemen är kanske att policyn inte är gemensam. Skall tandvårdsresurserna kunna förbättras måste det, såvitt jag förstår, i stor utsträckning ske genom att man utnyttjar tandläkarelevernas avslutande skede till en viss praktiktjänstgöring. En annan möjlighet är att söka reaktivera tandläkare som av en eller annan anledning, i regel spädbarnsvård, f.n. inte är aktiva i tandvårdsarbetet. Flertalet av dessa tandläkare förklarar att de har svårt att reflektera på heltidstjänster. Dels blir kanske det ekonomiska utbytet för dåligt, dels vill de ägna mera tid åt sina barn och deras uppfostran. Detta måste man ha full förståelse för. Däremot uttrycker många den uppfattningen att om det bara fanns deltidstjänstgöring - man tänker framför allt på i storstäderna förekommande jourtjänstgöringar — vore de intresserade av den sortens tjänstgöring. Av svaret kan jag utläsa att i varje fall socialministern inte har någonting att erinra mot att man utnyttjar dessa möjligheter och inrättar de tjänster som kan vara erforderliga. Sedan jag ställde min fråga har jag fått en hänvändelse från ett par tandläkare, som har undrat om man inte skulle kunna åstadkomma en del förbättringar genom ändringar av försäkringskassans rutiner. Jag tänker just på de avslutande raderna i socialministerns svar, där han säger att man syftar till ”att underlätta för nya patientgrupper att så snart som möjligt få tandvård”. Försäkringskassan tycks kräva avslutad behandling på en patient, innan den tar ställning till ersättningen för vederbörande, dvs. innan tandläkaren får skriva räkning. Detta leder till att många andra patienter inte får hjälp, eftersom det tar en viss tid att avsluta en behandling. Man skulle kunna göra den jämförelsen att om man har två båtar som är i sjunkfärdigt tillstånd, tvingas man göra den ena båten tiptop, innan man kan ägna sig åt den andra. Men då har den andra båten redan gått till botten.
Herr talman! När det gäller kapaciteten på tandvården över huvud taget bör man hålla i minnet att väntetiderna hos tandläkarna i dag beror dels på den efterfrågeökning som var åsyftad genom tandvårdsreformen, dels på det uppdämda vårdbehov som fanns inför reformen. Man får därför inte glömma bort att vårt land har avsevärda tandvårdsresurser. Låt mig bara påpeka att tandläkartätheten i Sverige är jämte den i Norge den största i världen. Vi har en tandläkare på 1 100 invånare. Jag kan såsom jämförelse nämna att Västtyskland har en tandläkare på 1950 Nr 81 invånare, Finland en på 2020 och England en på 3 840. Jag har velat Torsdagen den nämna detta, därför att det är viktigt att komma ihåg denna bakgrund. 15 maj 1975 Jag vill också påpeka att det f. n. finns 350 deltidstjänster inom folk= = tandvården. Ungefär 500 studerande varje år tas f.n. in till utbildning Om åtgärder för att på våra tandläkarhögskolor. Det är då viktigt att se till att vårdkapaciteten = förbättra situatiohos alla dessa nya tandläkare tas till vara på allra bästa sätt. Riksdagens nen inom folktandbeslut om tandvårdsreformen innebär att hela nettotillskottet av tand = vården läkare skall gå till folktandvården. Jag betraktar det förslag till omläggning av tandläkarutbildningen som kan väntas inom några månader såsom mycket betydelsefullt. Förslaget att införa en obligatorisk allmäntjänstgöring för de nya tandläkarna innebär ett viktigt steg mot bättre tillvaratagande av tandläkarresurserna och av möjligheterna till en utbyggnad av den samhälleliga vården genom folktandvården.
Herr talman! Av tidsbrist hann jag inte riktigt utveckla min fråga. Jag vore därför tacksam om socialministern ville säga om det finns någon möjlighet att se över bestämmelserna. Det lär alltså vara så att en tandläkare tvingas att helt avsluta sanering och efterbehandling av en patient innan han kan skriva räkning och få ut ersättning från försäkringskassan. Det är, anser många, inte särskilt lämpligt, utan det vore bättre att få göra en ”grovsanering” och kanske klara av ganska många patienter för att sedan göra den avslutande behandlingen i en andra etapp. Jag tror att det många gånger skulle vara till fördel för både patient och tandläkare, eftersom utläggen är ganska dryga även för den som är föremål för behandlingen. Jag har som sagt fått informationen att tillvägagångssättet att dela upp behandlingen i två faser och skriva räkning för den första fasen f.n. inte accepteras av försäkringskassan. Jag vore tacksam för att få höra om socialministern anser att man borde kunna tänka sig en jämkning på den punkten.
Herr talman! Riksförsäkringsverket har i uppdrag att fortlöpande följa upp taxan och se över försäkringssystemet. Därför kan jag inte i den här detaljfrågan ge något annat svar än att verket självfallet i olika avseenden har sin uppmärksamhet riktad på reglerna i taxan.
Herr talman! Jag tackar för det beskedet och hoppas att det skall leda till en justering av bestämmelserna som antagligen skulle medföra att fler akuta fall skulle snabbt komma under behandling.

Herr talman! Herr Andersson i Örebro har frågat mig om jag vill medverka till att praktisk utbildning i svetsning och skärbränning kommer att ingå i den nya läroplan för central brandförsvarsutbildning som nu förbereds. Utbildning av personal för brandkårens behov sker dels centralt hos statens brandnämnd och dels internt vid de lokala brandkårerna. Den statliga utbildningsverksamheten har hittills huvudsakligen varit av teoretisk art och det har inte funnits utrymme för praktisk utbildning såsom bl.a. i svetsning och skärbränning. Under hösten 1973 tillkallade dåvarande civilministern sakkunniga för översyn av den nuvarande brandförsvarsutbildningen. Enligt direktiven bör översynen ske med utgångspunkt i att den framtida räddningstjänstutbildningen skall vara både teoretisk och praktisk. De sakkunniga har ännu inte avslutat sitt arbete.

Herr talman! Jag får tacka statsrådet för svaret på min fråga. Bakgrunden är den att det har inträffat rätt många svåra olyckor, både biloch industriolyckor, och när katastrofmanskapet har kommit till platsen med skäraggregat har det ofta saknats personal som kunnat använda denna utrustning. Jag har uppmärksammat ett par sådana olyckor med mycket tragisk utgång. Vid kontakt med brandpersonalen har det sagts att just de som var i tjänst i det skiftet inte var utbildade i svetsning och skärbränning, varför det tog tid innan man fick tag i någon som kunde använda skäraggregatet. Nu pågår alltså en översyn av brandförsvarsutbildningen, och jag tycker att det är angeläget att personalen får både teoretisk och praktisk utbildning i svetsning och skärbränning. I vissa kommuner förekommer sådan utbildning, men det finns inget krav på att brandpersonalen skall ha dessa kunskaper. Tidigare fanns olika yrkesgrupper inom brandkåren — skräddare, smeder osv. — för att klara det interna reparationsarbetet, men numera har man inte de anställningsförhållandena. Det vore värdefullt om statsrådet medverkade till att vi finge krav på att åtminstone någon i varje skift som skall följa med i katastrofvagn kan handskas med skärbrännare för att ta loss människor som sitter i kläm.
Herr talman! Jag tycker naturligtvis som herr Andersson i Örebro att det är rimligt att den materiel som finns med vid brandkårernas ut ryckning kan hanteras av den medföljande personalen. Om det skall garanteras genom utbildning hos statens brandnämnd eller vid de lokala brandkårerna övervägs av utredningen, och den har fått i uppdrag att arbeta skyndsamt med frågorna. Jag föreställer mig att den också gör det.

Herr talman! Herr Svensson i Malmö har frågat mig om jag är medveten om de problem som nu gällande uppräkningsregel för underhållsbidrag vållar de bidragsskyldiga och om detta föranleder en ändring i synen på underhållsfrågan i stort. Det är angeläget att de som är beroende av underhållsbidrag för sin försörjning inte får sin levnadsstandard ytterligare försämrad till följd av att underhållsbidragen minskar i värde genom prisutvecklingen. Den nuvarande lagen om höjning av underhållsbidrag innebär också att bidragen anpassas till ändringar i penningvärdet genom anknytning till basbeloppet. Jag är medveten om att en höjning av underhållsbidragen i vissa fall kan bli mycket betungande för den underhållsskyldige. Det finns utan tvivel behov av en översyn av underhållsreglerna. Hithörande frågor utreds också f.n. av familjelagssakkunniga.
Herr talman! Jag tackar för svaret, som var positivt och förstående i tonen. Underhållsskyldigheten är för lågavlönade bidragsskyldiga ofta en tungt vägande orsak till deras sociala misär. En sida av det här problemet är just uppräkningsregeln. Den är som bekant ackumulativ till skillnad från uppräkningen av t.ex. pensioner. På 10 år och med 8 procents årlig höjning uppgår skillnaden mellan bastalsmetod och ackumulerad uppräkning till hela 35 procentenheter. Vi har inte så få pensionärer som är underhållsskyldiga, och vi har många exempel på att pensioner nu höjs med 6-7 26 och underhållsbidragen samtidigt med 11 96. Vidare räknas löneökningar brutto, medan underhållsbidragen är skattefria för mottagaren men delvis beskattas hos den bidragsskyldige. Medan underhållen de senaste två åren ökat med 17,66 96 har knappast någon genomsnittslöntagare höjt sin behållna nettoinkomst i motsvarande grad. Detta strider, såvitt jag förstår, mot lagens anda. Underhåll skall enligt lagen beräknas med hänsyn till barnets behov och den bidragsskyldiges resp. vårdnadshavarens betalningsförmåga, och denna för måga beror på den faktiska nettoinkomsten. Men med uppräkningsregeln blir det en tendens till växande disproportion mellan bidragens ökning och ökningen av betalningsförmågan. Minskad betalningsförmåga på grund av arbetslöshet leder inte heller till lättnad i skyldigheterna. Följden blir för många ett helt groteskt skuldsättningsproblem. Det måste rimligtvis bli ett slut på detta knäckande av lågavlönade människors ekonomi och ett slut på kronofogdarnas skoningslösa jagande. Problemet blir än allvarligare när vi så småningom, vilket ju blir fallet, får allt fler fäder som är vårdnadshavare och allt fler mödrar, av vilka vi kan förmoda ganska många är lågavlönade, som är underhållsskyldiga. Då blir denna ofta stötande förföljelse av lågavlönade bidragsskyldiga ännu värre. Jag menar också att det i sammanhanget måste riktas allvarliga erinringar mot de slumpartade metoder som förekommer vid fastställande av individuella bidragsbelopp. Socialmyndigheterna saknar här fast praxis. Den ofta tillämpade tumregeln som innebär 10 96 av bruttoinkomsten per barn står helt utan proportion till den verkliga betalningsförmågan och sätts inte heller i samband med vårdnadshavarens försörjningsförmåga, som också skall beaktas enligt lagen. Tumregeln strider alltså egentligen mot lagens anda. Även domstolarnas praxis är vacklande. Trots lagens ganska klara och förnuftiga regler urartar inte sällan domstolshandläggningen i underhållsmål till ett principlöst schackrande där överbudspolitik från ena parten premieras. Slutligen kan också nämnas att det från de allmänna advokatbyråernas sida förekommer ett mycket summariskt och osympatiskt förfarande. De skickar utan hänsyn till det faktiska inkomstförhållandet ut krav till den underhållsskyldige med hot om stämning. De säger t.ex.: Gå med på 500 kr., annars stämmer vi. Den metoden, den typen av utpressning, är ovärdig tjänstemän som avlönas med allmänna medel och skall gå allmänheten till handa med juridisk hjälp.
Herr talman! Jag tror att herr Svensson i Malmö och jag kan vara ense om att det egentligen inte är de grundläggande reglerna om fastställande av underhållsbidragen efter den underhållsberättigades behov och den underhållsskyldiges förmåga som det är så stort fel på. Jag sade i mitt svar att jag är medveten om att nuvarande regler totalt sett ibland kan slå fel. Söker man efter svaga punkter kan man eventuellt hitta flera stycken. Herr Svensson pekade på själva tekniken för anknytningen av underhållsbidragen till penningvärdet. Det är möjligt att där kan finnas någon brist att rätta till. Man skulle också kunna titta på reglerna om möjligheten att jämka ett underhållsbidrag där parternas situation i efterhand har förändrats så att den underhållsskyldige inte har samma förmåga att betala som man utgick ifrån när man ursprungligen fastställde underhållsbidraget. Nu är möjligheterna att jämka ett en gång fastställt underhållsbidrag ganska restriktiva. En sådan jämkning förutsätter väsentligt ändrade förhållanden. I praxis har det lagts mycket stor vikt vid ordet ”väsentligt”. Det är möjligt att där kan göras en justering som möjliggör en mjukare anpassning efter förändringar i de berörda parternas situation. Slutligen får man naturligtvis, när man fastställer underhållsbidrag och när man försöker utforma ändamålsenliga regler för hur underhållsbidragen skall följa skiftningar i parternas situation och i penningvärdet, också ta hänsyn till skattereglernas effekter så att man ser totalutfallet av systemet. Man bör nog inte heller i detta sammanhang glömma bort att också titta litet grand på bidragsförskotten och sätten att återkräva bidragsförskotten. Dessa bidragsförskott är i realiteten ofta en mycket värdefull garanti för att en vårdnadshavare verkligen skall få det underhållsbidrag som behövs. Det är utmärkt att den garantin finns. Principen är väl den att om den underhållsskyldige inte kan betala, skall man inte förfölja honom till förbannelse via kronofogdemyndigheten, utan där skall ske en rimlig social bedömning. Socialstyrelsen har tillsynsuppgiften på detta område. Jag bara nämner det här därför att denna lilla begränsade debatt visar att det är förfärligt många komplicerade faktorer som kommer in i bilden. Det är väl värt att ha frågan liggande hos familjesakkunniga, som har mandat att pröva frågan i dess helhet.
Herr talman! Jag tycker det är utmärkt att det blir en sådan här allomfattande och som jag uppfattar det fruktbar diskussion om denna problematik. Den har ofta ansetts som besvärlig av det skälet att när man har talat för de underhållsskyldigas intressen har det ibland uppfattats som att man riktade den kritiken mot vårdnadshavarens och barnens intressen. Så får det givetvis inte vara. Man bör emellertid beakta de underhållsskyldigas problem oavsett detta förhållande. Låt mig bara kort nämna två andra problem i denna katalog som kan förtjäna att uppmärksammas. Det ena är den vacklande domstolspraxisen. Jag har följt ett antal mål i domstolar av denna typ. Det visar sig att i vissa domstolar säger man öppet att man fäster inget avseende vid huruvida den underhållsskyldige har bildat ny familj och fått ny försörjningsbörda, för man menar att det är den underhållsskyldiges sak. Det borde han ha tänkt på. Han visste om sin underhållsskyldighet. Däremot finns det prejudikatsfall åberopade i Beckmans Svensk familjerättspraxis, där det uttryckligen sägs att man skall ta hänsyn till om ny försörjningsskyldighet har uppstått. Det vore ju orimligt om en människa som t.ex. har fått ett utomäktenskapligt barn i unga år vid fastställande av underhållsbidrag inte skall få beaktat att han har börjat en ny samlevnad och fått barn i den samlevnaden. Ytterligare ett exempel är ju att, när man — vilket också är riktigt — fäster stort avseende vid en vidgad umgängesrätt för den icke vårdnadshavande föräldern, kommer denne icke vårdnadshavande förälder i praktiken att stå för en ökad del av barnets faktiska försörjning. Även det är en sak som bör beaktas och som kan ge anledning till att utfärda lämpliga regler för hur man skall bedöma ett sådant fall.

Herr talman! I föreliggande betänkande från försvarsutskottet behandlas regeringens proposition nr 75 om vissa organisationsfrågor m.m. rörande försvaret. På grund av pågående omstrukturering av det svenska flygvapnet i samband med övergången till flygplan 37 Viggen föreslås i propositionen att två flottiljadministrationer skall dras in och att dessa organisationsförändringar bör vara genomförda under budgetåret 1979/80. De flygflottiljer som föreslås för nedläggning är F 11 i Nyköping och F12 i Kalmar. Mot nedläggning av de två flygflottiljerna har i ett antal motioner anförts såväl försvarssom regionalpolitiska skäl. I reservation nr 1, som fogats till betänkandet, har centerns och folkpartiets ledamöter i försvarsutskottet föreslagit att riksdagen som sin mening skall ge regeringen till känna att beslut om indragning av F 12 i Kalmar inte bör fattas nu. Motiveringarna för detta ställningstagande är i korthet följande. Ur försvarspolitiska synpunkter är det önskvärt att bibehålla så stor handlingsfrihet som möjligt inför det försvarsbeslut som skall fattas under våren 1977. Den nuvarande planeringsinriktningen bör kunna ändras om statsmakterna vid denna tidpunkt så finner påkallat av den säkerhetspolitiska utvecklingen eller av andra skäl. Den totalbedömning som kom mer att ske inför 1977 års försvarsbeslut kan komma att få betydelse även för antalet jaktdivisioner på sikt. Detta talar för att beslut angående nedläggning av F 12, som ju är utrustad med Drakenplan J 35 F av senaste version, inte bör fattas nu. Om beslut angående nedläggning av F 12 fattas 1977 bör denna vara genomförd under budgetåret 1981/82, dvs. två år senare än om man nu beslutar om nedläggning i enlighet med regeringens förslag. Om flottiljen behålls några år längre än vad regeringsförslaget innebär kommer F 12:s jaktdivisioner att utgöra ett värdefullt tillskott av försvarseffekt under den tiden. Ur personalens synpunkt torde en längre övergångstid, om nu nedläggningsbeslut senare kommer att fattas, ändå vara till fördel. Vissa uppgifter angående pensionsavgångstiderna tyder bl.a. på detta. Från regionalpolitiska synpunkter finns det anledning att erinra om utvecklingsproblemen i sydöstra Sverige, främst i Kalmar-Nybro-området. På talarlistan står flera representanter från den delen av landet och det finns därför inte anledning för mig att närmare ingå på den problematiken.

Om trots allt flottiljen på sikt kommer att dras in, är det enligt vår mening oacceptabelt att detta sker förrän alternativ sysselsättning tillskapats i området. Genom ett uppskov till år 1977 med beslut rörande F 12 skapas rådrum för regionalpolitiska och andra insatser. I den gemensamma mittenreservationen betonas starkt beträffande såväl Nyköping som Kalmar att det är angeläget, att de sysselsättningspolitiska frågorna bevakas. Vad beträffar Nyköping har tillsatts en särskild arbetsgrupp för bevakning av sysselsättningsfrågorna där. Vi anser liksom utskottsmajoriteten att det bör prövas om läromedelsproduktionen vid försvarets materielverk helt eller delvis kan förläggas till Nyköping.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

Herr talman! Den i propositionen 75 föreslagna indragningen av två flottiljadministrationer vid flygvapnet är en ny påminnelse om effekten av den år 1967 av socialdemokraterna inledda försvagningen av det svenska försvaret. Det bekräftades senast genom 1972 års försvarsbeslut. Mo derata samlingspartiet har inte godtagit den utvecklingen, och det torde ha framgått av partiets ställningstaganden under tidigare år. Även i årets partimotion rörande försvarspolitiken slås denna principiella inställning fast. Den utvecklades också av partiets företrädare här i kammaren i den försvarspolitiska debatt som hölls den 25 april. Det finns, herr talman, nu ingen anledning att upprepa vad som då sades. Men eftersom den tidigare redovisade grundsynen i försvarsfrågorna styrt vårt ställningstagande även i det nu aktuella ärendet, är det väl motiverat med en erinran om en del av innebörden av 1972 års försvarsbeslut. Överbefälhavaren har ju klargjort detta i sin programplan för åren 1975-1980, i vilken han tillkännager att han inte delar försvarsministerns bedömning i fråga om följderna av 1972 års riksdagsbeslut. Överbefälhavaren framhåller i stället med skärpa att det trots att alla tillgängliga möjligheter till kostnadsbesparande rationaliseringar tillvaratagits inte varit möjligt att motverka konsekvenserna av de otillfredsställande ekonomiska förutsättningarna och att det därför varit nödvändigt att inplanera omfattande ambitionssänkningar. Dessa ambitionssänkningar får ett hårt genomslag på försvarets resurser redan i slutet av 1970-talet. Enligt ÖB minskar antalet kvalificerade krigsförband kraftigt. Sverige får därtill ett avsevärt svagare luftförsvar, avsevärt minskade möjligheter att orsaka angriparen förluster före och vid landstigning, avsevärt mindre antal förband lämpade för avgörande anfallsoperationer, ökade svårigheter att genomföra omgrupperingar för att skydda transporter och dessutom en minskad insatsoch mobiliseringsberedskap. ÖB framhåller också att försvaret måste få en annan operativ inriktning än den nu gällande och att våra minskande resurser ger en angripare ökande möjligheter att tidigt få fast fot på svensk mark. Vi tolkar detta som en mycket stark plädering för att en omprövning av vår försvarspolitik är nödvändig.

Det kan t.ex. inte uteslutas att en relativt billigare flygplantyp än flygplan 37 kommer att ersätta detta flygplan i ett större antal.

Vi yrkar där att riksdagen skall avslå regeringens förslag om nedläggning av F 11 och F 12 just för att behålla Nr 81 handlingsfriheten fram till 1977 års försvarsbeslut. Detta beslut måste Torsdagen den ju — det hoppas vi i varje fall — komma att fattas med den utgångspunkten 15 maj 1975 att vårt försvar skall bibehålla sin fredsbevarande förmåga. Vi säger i vår reservation att det militärpolitiska läget och riskbedöm = Indragning av vissa ningen kan ge anledning till en betydande ändring i förhållande till nu = flottiljadministravarande planeringsinriktning och att det därför vore fel att nu besluta = tioner vid flygvapnet om en nedläggning av de här båda flottiljerna. Vidare säger vi att även om de ekonomiska ramarna skulle i princip bibehållas, och alltså endast justeras enligt ungefär nuvarande praxis, blir det nödvändigt — kanske alldeles speciellt nödvändigt — att ompröva principerna för försvarets förande och försvarsmaktens uppbyggnad. Det vore alltså, menar vi, även i ett sådant läge olyckligt om man nu hade bundit sig för en indragning av just F 11 och F12. Jag tycker att de här tankegångarna har blivit styrkta också av ett inlägg i Dagens Nyheter den 7 maj, där statsvetaren docent Ingemar Dörfer under rubriken Det korta kriget analyserar den svenska försvarspolitiska och säkerhetspolitiska situationen. Jag tillåter mig, herr talman, att citera inledningen av hans artikel: ”Den svenska försvarsdebatten är till övervägande del inrikespolitisk utan anknytning till omvärlden. Frågor som priskompensation, värnpliktsförmåner, anställningstrygghet, sysselsättning, dominerar dialogen. Syftet med denna artikel är annorlunda. Framtidens svenska försvarsmakt kommer inte till i ett politisk-strategiskt vakuum. För att kunna utforma den rätt måste man bedöma vilken form av kris eller krig som förefaller troligast i Nordeuropa.

Han kommer mot slutet av sin analys fram till följande bedömning: ”Den svenska försvarsmakten bör således i första hand innehålla element som dels sätter landet i respekt i omvärlden, dels utgör flexibla instrument vid kris eller påtryckning mot landet, dels i ett krig maximerar fiendens osäkerhet och förluster under några veckor efter angreppet. Det står helt klart att flyg-, marinoch pansarstridskrafter bäst svarar mot detta mönster.” Man bör sätta detta i relation till ÖB:s uttalande om vilken förvandling den svenska försvarsmakten nu genomgår, varvid just dessa förband kommer att minska. Utöver dessa allmänmilitära försvarspolitiska skäl anser vi också att de regionalpolitiska har ganska stor betydelse, och det är alldeles uppenbart att det kommer att uppstå problem i både Nyköping och Kalmar. Jag föreställer mig att just de aspekterna kommer att bli belysta här i fortsättningen i den mån inte redan så har skett. Men låt mig ändå säga ett par saker om F 11 och Nyköping, närmast 29 av det skälet att det föreligger en motion, nr 1993, som samtliga sörmländska riksdagsmän har undertecknat — utom vännen Bengt Gustavsson i Eskilstuna och jag själv. Bengt Gustavssons motiv kan jag förstå eftersom han tillhör försvarsutskottet som dess värderade vice ordförande. För egen del kunde jag rimligen inte ge min uppfattning till känna på den här punkten genom att skriva under denna motion, eftersom jag, enligt vad jag själv tycker i varje fall, har ett bättre förslag än motionärerna, nämligen att bibehålla F 11. Jag vill emellertid gärna tala om att jag har full förståelse för de problem av i första hand sysselsättningsnatur som man redovisar för Nyköpingsregionen. Jag är kanske litet överraskad över att den starka argumentation som jag tycker att man för i motionen, när man gör en jämförelse med alternativet att flytta F 13 till F 11, inte resulterar i vad jag anser att den logiskt borde ha gjort, nämligen ett förslag om en sådan förflyttning. Det är ju ändå så att F 11:s lokalisering är i det närmaste idealisk när det gäller att tillgodose både operativa synpunkter i krigsläge och fredssynpunkter. Förbandet ligger nästan störningsfritt och ändå i närheten av en tätort med god samhällsservice. Jag skall inte uppehålla mig längre vid detta utan vill bara ge motionärerna på Sörmlandsbänken ett råd, nämligen att de lägger sina röster för att F 11 bibehålls. Då löser man dessa regionalpolitiska problem. I varje fall borde det vara ett gott skäl för att vänta ytterligare ett par år med ställningstagandet. Man borde rimligen då också ha bättre rådrum att överväga vad man i stället — om nu ändå det slutgiltiga beslutet blir att förbandet skall läggas ned — skall ordna för sysselsättning i Nyköpingsregionen. Jag ber alltså, herr talman, att få yrka bifall till reservationen 2.

Herr talman! I detta utskottsbetänkande framhåller majoriteten i sin inledning att inte bara fredsoperativa faktorer utan även regionala bedömningar bör ligga till grund då det är fråga om att dra in flygförband. Dessutom trycker man hårt på att de regionalpolitiska bedömningarna särskilt måste beaktas då fredsadministrationerna är belägna i regioner med svåra arbetsmarknadsförhållanden. En logisk konsekvens efter dessa starka inledningsord i betänkandet borde vara att man kommit fram till en annan slutsats än att lägga ned flygflottiljen i Kalmar — en region som ju har dessa svåra förhållanden och besvärliga arbetsmarknadsproblem. Här i kammaren är vi alla medvetna om att sydöstra Sverige och Kalmar län i synnerhet sedan mycket länge har haft en otillfredsställande befolkningsutveckling. Denna medvetenhet fanns redan 1971 då vi vid beslut om statlig omlokalisering hävdade att omlokalisering till denna region borde prövas. Men eftersom regionens problem inte på något sätt lösts, så innebär ju indragningen av flygflottiljen i Kalmar att staten tar ifrån Kalmar kommun fler arbetstillfällen än man skapar genom riksdagsbeslutet. Dessutom rör det sig om kvalificerad arbetskraft, som man i dag inte har möjlighet att sysselsätta inom den egna kommunen. Vi som deltog i försvarsutskottets resa till Kalmar blev än mer övertygade om regionens problem när bekyttade kommunaloch landstingsmän påvisade de bekymmer som finns redan nu och de bekymmer som skulle bli en följd av flygflottiljens relativt snabba indragning. Nedläggningen av Kalmar flygflottilj är emellertid inte bara en regionalpolitisk bedömningsfråga utan naturligtvis också en militär sådan. Flottiljen har ett strategiskt läge och en ur bevakningssynpunkt viktig funktion. Övningsområdet är stort, icke störande och ur flygsäkerhetssynpunkt helt tillfredsställande. Flygplanen är fortfarande moderna och kan användas betydligt längre än till 1979/80.

Beslutar man då om nedläggning har regionen fått en längre respittid. Statsmakterna för sin del får mera tid på sig för att vidta de åtgärder som fordras för att lösa arbetssituationen i första hand för de anställda men även för att vidta kraftåtgärder för regionen i dess helhet.

Beslutet om flottiljens vara eller icke vara bör alltså fattas av riksdagen i samband med försvarsbeslutet 1977, och jag yrkar därför, herr talman, bifall till reservationen 1.

Herr talman! När frågor om förändringar i försvarets fredsorganisation behandlas tilldrar de sig stort intresse. Särskilt påfallande är detta om det gäller indragning av militära förband. Regeringens förslag om indragning av flygflottiljerna i Nyköping och Kalmar utgör inget undantag. Jag förstår reaktionen. Indragningarna rör enskilda människor vilkas framtida utkomst blir oviss. Många är bundna vid en arbetsplats i en bygd där man trivs och känner sig hemma. De människorna har givetvis svårt att förstå att just deras arbetsplats skall ifrågasättas. För de berörda kommunerna betyder ett förband med hundratals anställda givetvis ett gott tillskott till skattekraften. Därför har jag förståelse för de lokala opinioner som har kommit till uttryck på olika sätt, även här i riksdagen. I debatten om F 11 och F 12 sägs från moderat håll att indragningen av dessa flottiljer är en följd av 1972 års försvarsbeslut. Detta är inte riktigt. Riksdagen band sig i princip för en minskning av antalet enheter inom flygvapnet redan när beslut fattades om övergång till Viggen. Det är självklart att om man skaffar sig flygplan och stridsledningssystem som är avsevärt effektivare och dyrare än de vi hade förut, så kan antalet enheter reduceras. Efter hand som Viggenplanen levereras och införs i organisationen minskas antalet flygande divisioner. F.n. består flygvapnet av 29 divisioner utöver skolförband samt transportoch målflyg. Dessa 29 divisioner reduceras till 17 i mitten av 1980-talet. Denna numerära minskning kommer självklart att påverka antalet förband i fred. Skulle man bibehålla nuvarande organisation på flottiljerna även med Flygplan 37, så skulle man kunna dra in fyra eller fem flottiljer. Nu kan man emellertid inte av operativa skäl gå så hårt fram som att anpassa organisationen efter vad som är mest rationellt och ekonomiskt motiverat. Bl. a. med hänsyn till stridsledningsoch mobiliseringsuppgifter måste vi ha en viss fördelning av flygförbanden över hela vårt territorium. Herr Träff citerade nyss ett uttalande av FFU om motiv för en viss utbredning av flygförbanden, och det är riktigt att FFU har skrivit så och har den uppfattningen. Men det uttalandet är ett argument för att inte gå hårdare fram än vad som har föreslagits. I början av 1971 fick försvarets fredsorganisationsutredning regeringens uppdrag att lämna förslag på hur flygvapnets fredsorganisation från mitten av 1980-talet skall anpassas till den krigsorganisatoriska utvecklingen. Därvid angavs i en särskild promemoria att två flottiljer borde läggas ner, och utredningen skulle också belysa konsekvenserna av att en tredje flottilj drogs in. Med hänsyn till operativa faktorer har utredningen föreslagit att en tredje flottilj i varje fall f. n. inte bör dras in. Regeringen och utskottet har anslutit sig till den ståndpunkten. I övrigt föreslås en utglesning av organisationen inom flottiljerna. För närvarande innehåller en flottilj som regel tre flygande divisioner. Detta antal föreslås minskat till två. Detta är inte särskilt rationellt, men det är motiverat av operativa skäl. När utredningen skulle föreslå vilka två flottiljer som skulle dras in var valfriheten inte särskilt stor. Landet är indelat i ett antal luftförsvarssektorer. Inom varje sådan sektor bör det rimligtvis finnas åtminstone ett förband. Sådana uppgifter som mobilisering, beredskap, osv. måste man också ta hänsyn till. I slutomgången fanns det egentligen fyra flottiljer att välja emellan, nämligen dels F 11 i Nyköping eller F 13 i Norrköping, dels F 12 i Kalmar eller F 17 i Ronneby. Självfallet hade utredningen också att ta hänsyn till regionalpolitiska förhållanden. Alla dessa fyra platser kan med all rätt åberopa regionalpolitiska motiv för att resp. förband skall vara kvar. Men vid en vägning mellan operativa krav, regionalpolitiska motiv och ekonomiska värderingar kom vi till samma resultat som chefen för flygvapnet tidigare hade kommit till, nämligen att F 11 i Nyköping och F 12 i Kalmar bör dras in. En stor majoritet bland remissinstanserna har, liksom regeringen och utskottsmajoriteten, kommit till samma uppfattning. Jag övergår till att kommentera de reservationer som fogats till ut Moderata samlingspartiet yrkar på att både F 11 och F 12 skall behållas för att nästa försvarsbeslut inte skall föregripas. Herr Träff sade nyss att moderaterna inte har godtagit den — som han uttryckte det — försvagning av vårt försvar som inleddes 1967. Det uttalandet ger intryck av att om moderaternas förslag i försvarsfrågan hade genomförts så hade en indragning av dessa två flottiljer kunnat undvikas. Det är emellertid inte riktigt. I samband med 1972 års försvarsbeslut var det — det vill jag erinra om -— inget politiskt parti här i riksdagen som förordade en sådan omfattning av flygvapnet att nuvarande fredsorganisation skulle kunnat bibehållas. Som ett alternativ till 1970 års försvarsutrednings betänkande presenterade överbefälhavaren ett eget förslag. Han förordade en organisationsoch kostnadsnivå som inget politiskt parti kunde ansluta sig till. Men även ÖB-förslaget innebar inskränkningar i organisationen. Så sent som den 21 februari i år har f. ö. överbefälhavaren uppdragit åt chefen för flygvapnet att överväga förslag om indragning av ytterligare en flottiljadministration och därvid ange vilken som i så fall bör komma i fråga samt konsekvenserna av en sådan åtgärd. Min konklusion blir därför att om det till äventyrs skulle visa sig nödvändigt att utöka flygvapnets krigsorganisation i framtiden, t.ex. med ytterligare flygande divisioner, kan detta ske inom ramen för den fredsorganisation som etableras sedan två flottiljer dragits in. Det råder en ganska enstämmig uppfattning även bland de militära experterna om att fredsorganisationen bör begränsas för att ge utrymme åt anskaffning av materiel och därmed öka värnkraften och effektivisera försvaret. Även om moderata samlingspartiet är berett att kraftigt öka de militära utgifterna, utgår jag från att dessa inte kan höjas hur långt som helst. Anskaffning av en division Flygplan 37 — dvs. Viggen — kostar ca 600 milj.kr. med upprustning, ammunition osv. Fyra divisioner skulle alltså kosta bortåt 2,5 miljarder kronor. Driftoch underhållskostnaderna för fyra divisioner Viggen kostar ca 130 milj.kr. om året. Under en femtonårsperiod — som man beräknar livslängden till — skulle alltså drift och underhåll av dessa divisioner kosta nästan lika mycket som anskaffningen av flygplanen och utrustningen. Jag utgår från att varken moderata samlingspartiet eller någon annan är beredd att förorda en så kraftig utökning av flygvapnets resurser som det här blir fråga om på de övriga försvarsgrenarnas bekostnad. Någon sådan tendens har vi i varje fall hittills inte märkt. I reservationen av mittenpartierna föreslås att F 11 i Nyköping skall dras in, men beträffande F 12 i Kalmar vill man att beslutet skall uppskjutas i två år. Reservationen innebär framför allt två väsentliga nackdelar. Att driva Kalmarflottiljen kostar i dagens penningvärde 55 milj.kr. om året, förutom kostnaderna för sektorsuppgifterna, som under alla förhållanden måste bestridas. På två år blir det 110 milj.kr. som skall tas fram. Det kan inte vara lättare för skattebetalarna om, såsom reservanterna föreslår, en del av dessa extra kostnader skall finansieras utanför försvarets kostnadsram. Visserligen förstärks väl försvarsberedskapen något, men att finansiera detta med arbetsmarknadsstyrelsens beredskapspengar kan väl ändå inte vara meningen. Den allvarligaste nackdelen, om denna reservation skulle bifallas, är den osäkerhet som drabbar personalen. Det har faktiskt varit en påfrestande prövotid, som de anställda varit utsatta för under den tid som förflutit sedan först chefen för flygvapnet år 1972 föreslog att Kalmarflottiljen skulle dras in. Därefter kom FFU:s förslag i november 1973. Sedan har frågan remissbehandlats och stötts och blötts i den allmänna diskussionen. Hela tiden har personalen svävat i ovisshet om huruvida flottiljen skall vara kvar eller dras in. Nu står vi inför uppgiften att fatta beslut här i riksdagen. Många vill ha ett avgörande i den ena eller andra riktningen. Att vänta i två år med att fatta beslut ökar osäkerheten bland personalen. Arbetsglädjen inom flottiljen sjunker och effekten reduceras. Dessutom finns det ingenting som tyder på att vi skulle ha ett säkrare beslutsunderlag om två år än vad vi har i dag. Jag yrkar därför att reservationen 1 måtte avslås. En viktig fråga, som flera talare har tagit upp och som utredningen ägnat stor uppmärksamhet åt, gäller de arbetsmarknadsmässiga och regionalpolitiska konsekvenserna vid en indragning av flygflottiljer och militära förband över huvud taget. Statsmakterna har vid tidigare indragningar av flygflottiljer och andra militära förband haft möjlighet att göra detta i storstadsområden och på andra platser som tidigare också hade en mycket god tillgång på arbetstillfällen. Denna möjlighet står inte längre till buds beträffande flygvapnet. Var man än gör reduceringar i fråga om den militära verksamheten för det med sig negativa regionalpolitiska och kommunalekonomiska konsekvenser. Vad gäller flottiljen i Kalmar får en indragning av den sådana negativa verkningar. Men de blir mindre i Kalmar än vad de skulle bli i Ronneby om F 17 skulle dras in. Herr Petersson i Röstånga anförde nyss att de negativa konsekvenserna för Kalmar motiverar att flottiljen där inte borde dras in. Naturligtvis kan man inte avstå från att göra nödvändiga rationaliseringar inom vare sig försvaret eller andra samhällssektorer därför att de medför vissa kommunalekonomiska svårigheter. Men det gäller att så långt det är möjligt minimera dessa. Både utredningen och regeringen har uttalat att samhället med de medel det förfogar över måste bidra till att skapa nya sysselsättningstillfällen i Nyköping och Kalmar som uppväger det bortfall som flottiljindragningarna för med sig.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
Herr talman! Efter det mycket utförliga och intressanta anförande som herr Gustafsson i Uddevalla har hållit kan jag inskränka mitt anförande. Jag hade faktiskt eljest antecknat just en del av de synpunkterna, som jag tycker är angelägna att framhålla. Går vi över till ett helt nytt flygplanssystem som Viggen med allt vad det kostar måste vi självfallet ta konsekvenserna av det. Det är helt orimligt att dröja kvar i en organisation som är avsedd för något helt annat. Vi måste helt enkelt se till att vi är rationella och får valuta för de pengar som vi lägger ned. Det gäller också från försvarets synpunkt. Efter ett mycket grundligt utredningsarbete har man alltså kommit fram till att det är möjligt att dra in två flottiljer. Herr Gustafsson i Uddevalla har noga redogjort för det förhållandet att vi egentligen skulle ha gjort betydligt mera. Men han har anvisat en möjlighet, nämligen att vi gör en neddragning vid praktiskt taget alla flottiljer och stannar för att ha två divisioner kvar. Det är en kompromiss som innebär att vi kan behålla fler flottiljer. Vi tar på oss administrationskostnader som blir större än de eljest skulle ha blivit. Jag undrade för min del hur man från de andra försvarsgrenarna skulle komma att ställa sig till den tanken. När frågan fördes fram förordade emellertid både arméchefen och marinchefen att man skulle ta denna hänsyn. Det är värt att notera att det förslag som riksdagen nu har att ta ställning till är väl förankrat. Det har varit föredraget i militärledningen. Bakom förslaget står alltså överbefälhavaren och chefen för flygvapnet men också representanter för de andra vapengrenarna. Jag förstår att de har tillstyrkt detta förslag. Det är ett bra förslag. Men i departementet har vi ingalunda saklöst expedierat utredningens förslag. Vi har gjort mycket noggranna studier över verkningarna och kommit till samma resultat som militärledningen. Förslaget är så grundligt genomarbetat, säger överbefälhavaren, att det kan läggas till grund för ett beslut. Jag har kommit till samma uppfattning att det faktiskt inte ges möjligheter att finna någon bättre lösning. i Alla måste erkänna att när utskottet nu redovisar resultatet av sitt arbete visar det sig att varken reservanterna eller några andra kunnat ange någon lösning som är bättre — under förutsättning att vi beaktar de krav jag nämnde att vi skall ha en effektiv användning av resurserna. Detta gäller både de medel som tilldelas försvaret och naturligtvis också den personal som tas i anspråk. Herr talman! Jag har således velat framhålla att vi i departementet mycket noga prövat förslaget och kommit fram till att den bedömning som både herr Gustafsson som utredningsman, hans experter samt militärledningen gjort, är den rätta. Därför har jag, det måste jag säga, väldigt svårt att förstå att de som representerar folkpartiet och centern i utskottet kunnat komma till den uppfattningen att man inte nu skulle behöva ta ställning i denna fråga. Det kan inte finnas några särskilt goda skäl för ett uppskov. Jag har frågat mig vad det är som skall inträffa under de närmaste två åren som helt skulle kunna stjälpa den bedömning som vi gjort om den vapentekniska utvecklingen och utvecklingen inom flyget. Reservanterna har den förhoppningen — men ingenting stöder detta antagande — att vi om ett par år bättre skulle kunna göra en bedömning av situationen. Kan det vara någonting annat som lett fram till att reservanterna intagit denna ståndpunkt? Jag har inte kunnat komma till något annat resultat än att man här ser en utsikt till att tillfoga regeringen och försvarsministern ett bakslag. Jag kan inte se att detta ståndpunktstagande är särskilt ambitiöst eller riktigt. Jag har också svårt att förstå dessa ledamöter i kammaren från folkpartiet och centern som nu kommer med detta förslag, samtidigt som man i andra sammanhang gjort sig till tolk för en återhållsamhet när det gäller kostnaderna för vårt försvar. Jag respekterar dem som har en pacifistisk inställning och som säger att de inte vill vara med. Men jag kan inte respektera människor som av taktiska skäl frångår en sådan inställning och är beredda att stödja förslag som skulle kosta mer pengar än det förslag den ansvariga militärledningen i vårt land kommit fram till. Ett sådant handlande kan inte vara välbetänkt. Detta är inte bara en taktisk fråga, utan man tar på sig ett ansvar som man får bära med sig vid framtida ställningstaganden. Här har man ändå, som herr Gustafsson säger, intagit en ställning som innebär att man är beredd att öka med mer än 100 milj.kr. Man säger sedan att detta sker av regionalpolitiska hänsyn. Men då har man gjort ont värre. Det är väl ändå svårare att kunna gå ut till medborgarna och säga: Nu har vi använt mer än 100 milj.kr. i regionalpolitiskt syfte. Människorna frågar då naturligtvis vad man åstadkommit med dessa pengar. Svaret blir, att vi nu beslutat att lägga ner en flottilj som vi hållit vid liv under två år. Detta har kostat mer än 100 milj.kr., och det måste vi nu betala för. Jag har mycket svårt att tro att detta skulle kunna uppfattas som en riktig användning av 100 milj.kr. Om dessa pengar sätts in på ett vettigt sätt kan de verkligen betyda någonting för sysselsättningen. Men det är sannerligen icke lämpligt att binda sig för att i efterhand betala en dyr räkning för att man upprätthållit en verksamhet längre än vad som av ansvariga myndigheter och personer som verkligen tänkt igenom dessa frågor bedömts vara riktigt. Herr talman! Jag lovade att göra ett kort inlägg, men jag kunde inte underlåta att framföra dessa synpunkter sedan jag läst betänkandet. I övrigt tycker jag att herr Gustafsson i Uddevalla har gett en både utförlig och realistisk beskrivning av de problem som vi står inför.
Herr talman! Låt mig till en början säga att det känns skönt att företräda ett parti i denna kammare som kan göra sin röst hörd i en sådan här debatt utan att behöva bli beskyllt för att hemfalla åt kortsiktiga taktiska spekulationer. Låt mig sedan ta upp några punkter som både herr Gustafsson i Uddevalla och chefen för försvarsdepartementet rörde vid. Jag börjar i slutet.

Det är väl ändå så att deras ställningstaganden är baserade på den ekonomiska ram inom vilken de har att röra sig, och det är väl alldeles uppenbart att en prioritering där kanske leder fram till det föreliggande förslaget. Men vad vi från moderata samlingspartiets sida hela tiden har sagt är att vi behöver lägga mer pengar på försvaret, inte minst för att få effektivare och bättre materiel. Jag är också medveten om, herr Gustafsson, att det inte är 1972 års försvarsbeslut allenast som är grundläggande för det nu föreliggande förslaget. Utvecklingen mot en försvagning av försvaret började ju redan 1967. Det förslag på bibehållandenivå som ÖB kallade det och som var hans förslag 1972 innebar en minskad fredsorganisation. Jag delar helt den uppfattningen att effektivare flygplan, i det här fallet Viggen, i förhållande till tidigare kunde motivera en neddragning av fredsorganisationen inom vissa operativt givna gränser. Vi kan väl också konstatera att man har vidtagit sådana nedskärningar. Om jag inte räknat fel rör det sig om fyra nedlagda flottiljer: F 9 försvann 1968, F 2 och F 8 1970 och F3 1971. De nya initiativ från ÖB som herr Gustafsson hänvisade till och enligt vilka ÖB gett chefen för flygvapnet i uppdrag att undersöka möjligheterna att lägga ner ytterligare en flottiljadministration ligger väl också inom ramen för kostnaderna.

Herr talman! Reservationen 1 handlar dels om regionalpolitik, dels om militärpolitiska bedömningar. Jag har för min del i talarstolen i dag prioriterat de regionalpolitiska bedömningarna. Jag anser att kostnaderna för att under ytterligare några år driva flottiljen i Kalmar sannerligen icke uppgår till de astronomiska tal som statsrådet här lät påskina. Det kan enligt min mening vara en fördel att vänta till efter försvarsbeslutet 1977 när vi skall ta ställning i stort. Även om beslutet då skulle bli detsamma som det vi fattar i dag skulle statsmakterna vid en eventuell nedläggning ha ytterligare två år på sig att lösa de problem som uppstår dels för personalen, dels för regionen i dess helhet. Vi talar mycket ofta om ett folkförsvar, och det tycker jag att vi gör med all rätt. Men om försvaret skall kunna omfattas av alla medborgarkategorier, måste man förvänta sig att de beslut om försvaret som fattas i riksdagen är av sådan art att de passar in i samhällsplaneringen och visar att försvarsfrågorna behandlas parallellt med annan verksamhet. Om en region har en besvärlig utveckling, måste det från invånarnas synpunkt framstå såsom orimligt att riksdagen, innan beslut om förstärkningar fattas, berövar regionen det militärförband som finns inom länet — i detta fall Kalmar län. Avvecklingen av militärförband kan och får inte betraktas såsom isolerade händelser i vårt samhälle. De måste sättas in i det stora sammanhanget och förankras i befolkningen.
Herr talman! Herr Gustafsson i Uddevalla anförde främst två motiveringar för att riksdagen inte bör ansluta sig till synpunkterna i reservationen 1. För det första pekade han på kostnaderna. De finns emellertid klart angivna i reservationen. Vi räknar med att det kommer att kosta 55 milj.kr. om året i ytterligare två år. Kostnaderna är alltså klart angivna. De som röstar för reservationen vet vad det kostar och har att ansluta sig till att betala den kostnaden. För det andra anförde herr Gustafsson i Uddevalla att vårt förslag skulle medföra större osäkerhet för personalen. Jag har svårt att förstå den synpunkten att det skulle bli en större osäkerhet för personalen om den vet att den har ytterligare två år på sig för en eventuell omställning. Försvarsministern gick sedan in på att så att säga läsa bakom det som står skrivet i reservationen och anförde, att han för sin del ansåg att taktiska skäl och en önskan att gå emot försvarsministern och hans förslag låg bakom reservationen. Jag försäkrar att de motiveringar som finns står i trycket. Det är bara att läsa dem. Det finns inga andra motiveringar bakom reservationen. Vi tycker att de som finns är fullt tillräckliga och hållbara. Bara en synpunkt till. Herr Gustafsson i Uddevalla tog i sitt anförande upp frågan om Ronneby. Vad gäller Ronneby finns i reservationen 1 klart angivet att detta beslut inte berör F 17.
Herr talman! Nu fick herr Petersson i Röstånga svar av sin utskottskollega herr Gustafsson i Stenkyrka, som vitsordade att kostnaderna är just de jag angav. Skall man genomföra detta förslag såsom en lokaliseringspolitisk åtgärd, kommer det att kosta mer än 100 milj.kr. Jag vill understryka att detta är för mycket pengar från sysselsättningssynpunkt. Det finns mycket annat som de pengarna skulle kunna användas till med mycket större framgång. Om det gällde en samhällsverksamhet, varigenom allmänheten på något sätt fick sitt behov av service tillgodosett, skulle jag möjligen kunna förstå att man var beredd att säga att det får kosta pengar. Men försvaret har en alldeles speciell uppgift. Befolkningen i övrigt lider ingen skada av en indragning. Det är personalen som drabbas av den. På den punkten har reservanterna egentligen bara velat skjuta på problemen. Ingenting talar för att man av rent sysselsättningspolitiska skäl skall göra denna väldigt stora satsning.

Herr talman! I motion nr 1910, undertecknad av samtliga borgerliga ledamöter på Kalmarlänsbänken, har yrkats avslag på regeringens förslag om nedläggning av Kalmar flygflottilj, F 12. I motionen erinras om att en nedläggning av flottiljen skulle innebära att Kalmar län skulle bli det enda län i riket som saknar militärt fredsförband. Länets läge och det faktum att det har landets längsta kust borde göra detta förhållande helt oacceptabelt ur militär beredskapssynpunkt. När det gäller F 12-frågans militära sida skall jag be att få citera några av militärbefälhavarens för södra militärområdet uttalanden i ärendet. Inledningsvis anför han bl.a.: ”En eventuell nedläggning av fredsflottiljen F 12, som fredsorganisationen vid flygvapnet föreslår, har konsekvenser inte enbart för luftförsvaret i östra delarna av milo S utan påverkar negativt hela MB S luftoperativa ansvarsområden. dvs. sektorerna S 1, § 2 och W 2. Nedläggningen innebär inte bara förlust av jaktförband utan även begränsningar av baseringsoch betjäningsmöjligheter i krig och fred för samtliga flygförband i nämnda sektorer. Dessutom minskar möjligheterna att vidmakthålla en krigsduglig stridsledning av jaktförbanden.” Vidare anförs beträffande konsekvenserna av minskade jaktförsvarsresurser: ”MB S har ansvaret för jaktförsvaret i milo S och W. De flygstyrkor som en angripare kan insätta mot Sydoch Västsverige från baser i vårt närområde är i dag starka.

Konsekvenserna blir starkt begränsade möjligheter när det gäller - att motstå överraskande anfall - att skydda och genomföra mobilisering — att ta upp ett effektivt försvar redan utanför vårt territorium —- att skydda civilbefolkning, näringsliv m.m. mot anfall från luften —- att skydda utrymningen från tätorterna m.m. samt undanförseln av viktig materiel —- att säkerställa uthålligheten. —- Sammanfattningsvis anser MB S att från operativa utgångspunkter och för att bibehålla handlingsfriheten skall fredsflottiljen i Kalmar bibehållas.

Detta var uttalanden av militärbefälhavaren för södra militärområdet. Låt mig nu komplettera dem med följande uttalande av chefen för Kalmarflottiljen, vilket jag hämtat ur tidningen Försvarstjänstemannen nr 4 i år: ”Sedan jag kom hit har jag kämpat för att upplysa folk om vad som håller på att ske med det svenska luftförsvaret, säger flottiljchefen Fritz Crona. Jag är övertygad om att nedskärningen av flygvapnet går alldeles för långt och alldeles för hastigt. I början av förra året hade vi 19 jaktdivisioner och 6 robotdivisioner — i början av 80-talet får vi kvar 8 jaktdivisioner, dvs. en tredjedel av vad vi hade i början på 1974 i ett redan då reducerat läge. Det svenska folket kan inte göra sig en föreställning om vilka konsekvenser ett krig skulle få om vi hade ett otillräckligt luftförsvar. Vi ställer nu undan och skrotar fullt användbara och moderna plan i en takt som det inte finns motsvarighet till utomlands. Både NATO och Warszawapakten behåller plan i sin organisation som är omodernare än de som vi nu skrotar.” Detta var ett uttalande av chefen för F 12. Låt mig så övergå till de regionalpolitiska synpunkterna i fråga om en eventuell nedläggning av Fi. Inledningsvis vill jag erinra om den mycket otillfredsställande befolkningsutvecklingen i Kalmar län. Bäst belyses den av det sorgliga faktum att medan rikets befolkning under de senaste 100 åren mer än fördubblats har befolkningen i Kalmar län förblivit oförändrad. Vi nödgas i vårt län konstatera ett kraftigt underskott i flyttningsrörelserna och för låg ekonomisk aktivitet, vilket bl.a. lett till lägre inkomstnivå, högre utdebitering och svagare skattekraft än i flertalet andra län. Även näringsliv och arbetsmarknad uppvisar svagheter med betydande strukturella problem, som periodvis orsakat hög arbetslöshet och inom vissa områden betydande undersysselsättning. Länets primära centrum Kalmar/Nybro har också haft en otillfredsställande befolkningsutveckling, och Kalmar kommun har hittills under 1970-talet fått notera en folkminskning på över 400 personer. Bakom den ogynnsamma utvecklingen i länet och i Kalmarregionen ligger främst det förhållandet att den ekonomiska expansionen och sysselsättningstillväxten tillsammans med kommunikationsutvecklingen varit alltför otillfredsställande för att utjämna de regionala olikheter som finns gentemot andra, mer ekonomiskt livskraftiga områden i vårt land. Motionsledes här i riksdagen och vid ett stort antal uppvaktningar har representanter för länet fäst statsmakternas uppmärksamhet på den otillfredsställande utvecklingen i Kalmar län. Som tidigare talare nämnt uttalade riksdagen år 1971 att ”mycket talar för att möjligheterna till omlokalisering av statlig verksamhet till denna region särskilt prövas”. Detta uttalande och riksdagens senare beslut om förläggning av vissa enheter av televerket till Kalmar ingav oss vissa förhoppningar om en ljusning i situationen. Men nu har vi fått uppleva att en viss organisationsförändring inom televerket gör omfattningen av lokalisering till Kalmar mindre än beräknad och dessutom att vår flygflottilj hotas av nedläggning. Inte bara för oss i Kalmar län utan också för envar måste det framstå som anmärkningsvärt att — samtidigt som samhället vidtar betydande lokaliseringsinsatser för att stärka arbetsmarknaden i Kaimar län och inom Kalmarområdet därför att denna uppvisar betydande svagheter — det läggs fram förslag om avveckling av Kalmar flygflottilj, som med sina nära 500 anställda, varav ca 400 bor i Kalmar, är en av länets större arbetsplatser. Helt naturligt har alla i Kalmar län bestämt motsatt sig nedläggningen av F12 — detta både av försvarspolitiska och regionalpolitiska skäl. En enig länsstyrelse och ett enigt landsting, båda med sitt ansvar för Kalmar läns framtida utveckling, har gett regeringen klara besked i ärendet. Nämnas bör också en mängd andra meningsyttringar, främst en av försvarets civila tjänstemannaförbunds lokalförening anordnad namninsamling med 20000 namn, alla vädjande om flottiljens bibehållande. I vår motion framhålles att en nedläggning av F 12 från såväl länets och kommunens som de enskilda människornas synpunkt skulle vara förödande och orsaka samhället betydande kostnader för att ersätta de sysselsättningstillfällen som skulle försvinna. Vår motion utmynnar, vilket jag nämnde inledningsvis, i en hemställan att riksdagen måtte avslå regeringens förslag om nedläggning av Kalmar flygflottilj. Herr talman! Jag har haft förmånen att följa F 12 sedan dess tillkomst i början på 1940-talet. Denna händelse är utan tvivel en av de viktigaste regionalpolitiska åtgärder som kommit Kalmar och Kalmar län till godo. Förhållandet mellan F 12 och det civila samhället har under alla år varit utomordentligt gott. Flottiljens existens har för Kalmar län betytt mycket, icke bara samhällsekonomiskt utan också för försvarsviljan i länet. Till slut: Vad vi här i dag diskuterar är för Kalmar läns vidkommande livsviktigt, men det är också en riksangelägenhet av största betydelse. En nedläggning av F 12 vore både av försvarspolitiska skäl — situationen i omvärlden och ovissheten om innebörden av de beslut om vårt framtida försvars utformning som skall fattas av 1977 års riksmöte — och av regionalpolitiska skäl, dvs. den djupt otillfredsställande befolkningsutvecklingen i Kalmar län, absolut utesluten. Herr talman! Jag skall kort kommentera vad som sagts här bl.a. om personalen vid flottiljen, nämligen att det för den vore bäst att få ett besked. Personalen förväntar sig ett positivt besked. Får den inte det, önskar den ett uppskov. Jag vill också understryka att vi här aldrig har uttalat oss mot Ronnebyflottiljen. När försvarsministern talade så mycket om militärledningen och dess syn på denna fråga, kunde jag inte underlåta att tänka på beslutet om förläggande av ett försvarsförband till Arvidsjaur. Om minnet inte sviker mig, hade militärledningen då avstyrkt en sådan förläggning. Där kunde då göras stora insatser från regionalpolitisk synpunkt. Men det är man inte villig till när det gäller Kalmar län, som har så utomordentligt stora bekymmer och där även försvarspolitiska skäl talar för ett försvarsförband. Än en gång vill jag framhålla att Kalmar län är det enda län i riket som skulle bli utan fredsförband om F 12 lades ner. Hur kan man som försvarsminister försvara en sådan sak? Herr talman! Jag ber att under åberopande av det anförda få yrka bifall till den vid utskottets betänkande fogade reservationen 2, vilket innebär avslag på regeringens förslag i ärendet.
Herr talman! Jag skall bara bemöta herr Schött på en enda punkt. Herr Schött nämnde i sitt anförande att en indragning av F 12 i Kalmar skulle vara oacceptabel ur beredskapssynpunkt och ur allmänt operativa synpunkter. Det är klart att man kan ha olika mening om det, men den främsta auktoritet som landet förfogar över på detta område — alltså när det gäller militärt operativa bedömningar — är överbefälhavaren och försvarsstaben. Överbefälhavaren har av just operativa skäl tillstyrkt en indragning av F 12, i likhet med militärledningen i övrigt, som består av bl.a. försvarsgrenscheferna. Jag skall läsa upp ett stycke av överbefälhavarens uttalande. Han konstaterar bl.a. att ”en indragning av flottiljerna F 11 och F12 vid slutet av 1970-talet samtidigt som F1 bibehålls utgör den fredsorganisatoriska lösning som bäst tillgodoser de operativa och krigsorganisatoriska kraven”.
Herr talman! Jag är inte samma försvarsexpert som herr Gustafsson i Uddevalla, men jag kan i alla fall åberopa både chefen för F 12 och militärbefälhavaren för södra militärområdet, vilka ju inte bör vara alldeles okunniga om vad flottiljen i Kalmar betyder ur militär synpunkt. När det gäller överbefälhavaren utgår jag ifrån att hans bedömning är gjord inom den ram som har anvisats honom.
Herr talman! Det är uppenbart att man kan ha delade meningar, och det är också rätt naturligt att chefen för F 12 gärna försöker anföra alla motiveringar för att behålla sitt förband, som han är chef över. Vidare kan man förstå att militärbefälhavaren i södra militärområdet har ungefär samma ambitioner. Men överbefälhavaren och militärledningen har ändå det övergripande ansvaret för hela landet. Det är ur den aspekten ÖB tillsammans med militärledningen i övrigt har tillstyrkt det föreliggande förslaget.
Herr talman! Skulle herr Gustafsson i Uddevalla vilja vara vänlig att tala om för mig hur man skall motivera att Kalmar län med dess utsatta läge blir det enda länet i vårt land utan något fredsförband.

Herr talman! Försvarsutskottet har i sitt betänkande nr 14 föreslagit att flottiljerna i Nyköping och Kalmar skall nedläggas. Jag och några andra socialdemokrater har lagt fram motionen 1994 med synpunkter och yrkanden i den här frågan. Jag vill emellertid till att börja med deklarera att vi motionärer delar partiets och regeringens uppfattning att kostnaderna för vårt försvar är så stora att det är motiverat att lägga ned två flygflottiljer. Kostnaderna är kanske alltför stora t.o.m. Vi anser alltså att det finns försvarsekonomiska motiv för en sådan nedläggning. Det innebär att motionsyrkandet 1 i vår motion sammanfaller med propositionen och betänkandet. Däremot kan vi inte godkänna valet av flottilj som skall nedläggas såvitt avser Kalmar. Vi hävdar att F 12 i Kalmar borde bibehållas inom flygvapnets fredsorganisation. I stället bör nedläggning ske i annan del av landet, där de negativa konsekvenserna för sysselsättning och regional utveckling inte blir så kännbara som just i Kalmarområdet. Utskottet har anfört två grunder för valet av flottiljer som skall nedläggas: dels de försvarsoperativa skälen, dels de regionalpolitiska bedömningarna. Jag vågar inte som lekman, i motsats till herr Schött, ha en uppfattning om de försvarsoperativa skälen. Det skall nog experter till för att bedöma den frågan. Jag vet inte vilka förutsättningar som kan finnas i det avseendet i valet mellan de olika flottiljerna. Utskottet säger emellertid att de regionalpolitiska bedömningarna måste komma in i övervägandena i särskilt hög grad när det är fråga om att dra in fredsadministrationer som är belägna i regioner med svåra arbetsmarknadsproblem. Kalmarregionen, och kanske sydöstra Sverige över huvud taget, har onekligen sådana problem. Det framgår bl.a. av vår motion och det har framgått i riksdagen i andra sammanhang. Vi anser alltså att propositionen och utskottet inte har tagit tillräcklig hänsyn till just de regionalpolitiska skälen. Jag vill också säga att jag saknar motiveringarna i inte minst utskottets betänkande och kanske också propositionen och utredningen när det gäller denna fråga. Man har endast gjort en jämförelse mellan Kalmar och Ronneby avseende flottiljnedläggelsens betydelse. Vi vet att Kalmarregionen haft och har negativ utveckling. Vi vet också att det finns flottiljer inom regioner, som haft en mycket stark positiv utveckling, och vi menar att det hade varit skäl att pröva indragningen av Kalmarflottiljen mot en motsvarande åtgärd för andra flottiljer. Vi menar också att det måste vara fel att endast se till flottiljnedläggningen vid den regionalpolitiska bedömningen. Det kan inte vara riktigt att bara ta hänsyn till vad flottiljnedläggningen innebär ur skattemässig synpunkt för Kalmar resp. Ronneby. Det är en alltför svag argumentering, framför allt av det skälet att Kalmar kommun är större än Ronneby. Utslagen per capita får nedläggningen självfallet mindre betydelse i Kalmar än i Ronneby. Jag menar att man måste ta hänsyn till den totala bild som de olika regionerna uppvisar när man gör denna bedömning och inte bara tillgripa en skattemässig bedömning. En sådan totalbedömning har mig veterligt inte gjorts i detta sammanhang. Så har dock skett vid andra tillfällen här i riksdagen. Inrikesutskottet har vid två tillfällen uppmärksammat dessa problem, nämligen dels 1971, dels 1973 i samband med utlokaliseringen av statliga verk. Och, mina vänner och kolleger i kammaren, vi har själva varit med om att godkänna de synpunkter inrikesutskottet i det avseendet har anfört. Inrikesutskottet har tidigare uttalat sig för att man skall lokalisera statlig verksamhet till Kalmar och till den sydöstra delen av landet i övrigt. Sådana lokaliseringar skall särskilt prövas tillsammans med motsvarande behov för Norrlandsregionerna. Nu skulle alltså de regionalpolitiska bedömningarna visa att man i stället kan dra in statlig verksamhet i Kalmarregionen. Det gör att jag måste fråga: Vad är det som hänt sedan 1971 och 1973 som motiverar, att man av regionalpolitiska skäl bedömer att det nu är lämpligt att lägga ned flottiljen i Kalmar? Jag är medveten om att man kanske betraktar mig som en bypolitiker i detta sammanhang, men jag vill som sagt understryka, att hela riksdagen vid två tillfällen beslutat att man skulle satsa på den aktuella regionen men att man nu i stället går den motsatta vägen. Dess värre tror jag också att utredningen har presenterat felaktiga uppgifter när det gäller antalet anställda i Ronneby resp. Kalmar. Utredaren har gjort en felberäkning av personalantalet vid F 17 1979/80. Beräkningen har gjorts med nuvarande tre divisioner samt med den större personal som ingår i nuvarande 32-divisionen. F 12 och F 17 skulle vid den tidpunkt det är fråga om i så fall ha fått två 35-divisioner. Därtill har räknats in personal vid TV3, som enligt planerna skall flyttas till Älmhult 1980. Man kan kanske komma fram till den regionalpolitiska värdering som utskottet gjort, om man dels enbart ser till de skattemässiga följderna, dels beräknar personalen i Ronneby för högt i förhållande till personalen i Kalmar. Detta innebär emellertid inte att jag yrkar på att Kalmarregionen i första hand skall ställas mot Ronnebyregionen. Jag menar att man i alla sådana här sammanhang skall göra en prövning från total regionalpolitisk synpunkt. Det har förut nämnts att Kalmar län blivit det enda län som kommer att sakna militärförband, om den föreslagna nedläggningen sker. Det är ju desto mer märkligt som vi vet att det finns län, där både två och tre förband är förlagda. Jag måste, herr försvarsminister, säga att jag anser att detta dess värre är en misshandel av Kalmar län och Kalmarregionen. Av den anledningen yrkar jag bifall till motionen 1994. Jag skulle sedan något vilja kommentera de två reservationer som är fogade till försvarsutskottets betänkande. I reservationen 2 föreslår moderaterna ett bibehållande av alla befintliga flottiljer. Både Gunnar Gustafsson i Uddevalla och försvarsministern har förklarat varför detta inte är möjligt. Jag kan för min del inte stödja reservationen av de skäl som nämnts, inte minst de försvarsekonomiska. I reservationen 1 begär mittenpartiernas representanter ett uppskov på två år med F 12:s nedläggning. Också i det fallet har både Gunnar Gustafsson och försvarsministern lämnat motivering varför detta är olämpligt, och det finns ingen anledning för mig att upprepa den. Jag vill emellertid understryka att tanken att man skulle ta 110 milj.kr. utanför försvarsramen innebär ett system som jag som socialdemokrat — och, förmodar jag, mina medmotionärer — inte kan vara med om. Det är väl AMS-medel som avses, och jag håller med om att det säkerligen går att göra mycket mer med de pengarna via AMS än att driva en flygflottilj. Dessutom måste det principiellt vara helt felaktigt att bekosta försvaret med AMS-pengar. Om ett beslut om nedläggning ändå måste fattas, är det väl bättre att ta det nu än att skjuta på det i två år. Då kan man använda tiden för att mildra verkningarna, och jag förutsätter att det sker på det sätt som vi har nämnt i vår motion under punkten 3. Och vi vill som sagt absolut inte lägga AMS-medel på försvaret. Av dessa skäl kan jag inte heller stödja reservationen 1.

Herr talman! I stället för att stödja folkpartiets och centerns gemensamma reservation för att bevara F 12 eller i varje fall skjuta upp ett nedläggningsbeslut i två år yrkar alltså herr Nilsson i Kalmar bifall till motionen 1994. Det tycker jag bara är ett sätt att komma undan sitt ansvar och freda sitt samvete.
Herr talman! Herr Nilsson i Kalmar sade bl.a. att han av försvarsekonomiska skäl inte kunde acceptera moderatreservationen nr 2. Jag hoppas att han inte stödde den inställningen på den kostnadsredovisning som herr Gunnar Gustafsson i Uddevalla lämnade. Jag hann inte säga det i min replik till herr Gustafsson, men jag har litet svårt att känna igen hans siffror. Han nämnde att fyra divisioner Viggen drar en årskostnad på 130 milj.kr. Mig förefaller detta vara uppenbart överdrivet. Jag har i min hand en handling med försvarsstatistik, och enligt den skulle den ungefärliga årskostnaden för en organiserad division AJ 37 resp. J 35 vara 15,4 resp. 12,8 milj.kr. I stället för den av herr Gustafsson angivna siffran skulle detta innebära omkring 60 milj.kr. per år. När herr Nilsson i Kalmar säger att man inte kan acceptera att vi driver försvaret med AMS-pengar, så må det väl konstateras, eftersom det står i samma proposition, att man uppenbarligen från socialdemokratiskt håll inte har någonting emot att driva AMS med försvarspengar. Jag hänvisar till vad som händer i Arvidsjaur.
Herr talman! Beträffande herr Peterssons i Röstånga inlägg är det riktigt att jag sade att vi inte kan acceptera att man skjuter på beslutet. Vi tror inte att det kommer att tjäna någonting till. Det är bättre att använda tiden fram till nedläggningen för att kompensera regionen med sysselsättning. Men vad vi framför allt inte kan stödja i reservationen 1 är att man skulle använda pengar utöver försvarsplanen, alltså använda AMS-medel för att driva försvaret. Det är helt omöjligt. Detta måste redovisas under den punkt där vi har det systemet, och det finns ingen anledning att frångå det. I övrigt tycker jag att denna reservation ändå bara innebär ett uppskjutande i två år. Man säger det visserligen inte rent ut, men skrivningen innebär ju att det under tiden skall vidtas en del åtgärder, och då kan det inte betyda annat än att det skall bli en nedläggning —- man vill bara göra nedläggningen två år senare. Den principen tycker vi är felaktig.

Herr talman! Om man av kostnadsskäl måste göra begränsningar i flygvapnets organisation, så måste man också vara beredd att ta konsekvenserna av en sådan utveckling. De ledamöter som har undertecknat motionen 1993 har därför i motionen inte rest några invändningar mot flottiljindragningar, när nu ett konkret förslag därom föreligger, däremot har vi ifrågasatt om det val av flottiljer som enligt propositionen 1975:75 skall dras in är det från alla synpunkter bästa. Herr Träff hade i det sammanhanget en något moderat förmodan, nämligen att sörmländska motionärerna väl borde ha föreslagit att F 11 skulle bestå på F 13:s bekostnad. Då vill jag säga att med vetskap om de svårigheter på arbetsmarknaden som rått och väl fortfarande råder i Norrköping anser jag för min del att det vore felaktigt att spela ut två grannkommuner mot varandra. Och dessutom skulle ett rent demonstrationsyrkande antagligen kullkasta och fördärva det som vi ytterst syftar till med vår motion, nämligen att få kompensationssysselsättning till kommunen. En nedläggning av F 11 kommer dock helt naturligt att medföra stora problem i en region som redan förut är hårt drabbad genom en vikande sysselsättning inom flera näringsgrenar. I det sammanhanget vill jag också ställa en direkt fråga till utredaren, herr Gustafsson i Uddevalla. I försvarsutskottets betänkande nr 14 har nämligen utskottet på s. 4 skrivit ”att F 11:s nuvarande etablissement inte bör användas av F 13 men behållas som krigsflygfält”. Men när man tar i bruk en helt ny och mer avancerad flygplanstyp antar jag att behovet av olika övningsmoment åtminstone under en övergångstid blir relativt stort. Och i Nyköping finns det en viss oro för att man, med de besvärliga inflygningsförhållanden som råder vid F 13, kommer att förlägga en stor del av start och landning vid mörker och nattövningar till Nyköpingsfältet. Då skulle vi få dubbla negativa effekter av F 11:s nedläggning, dels de i motionen 1993 anförda, dels skulle vi få behålla de störningar som trots allt också finns i närheten av F 11. Min fråga till herr Gustafsson är därför: Är det riktigt som försvarsutskottet säger i sitt betänkande? Kommer inte F13 att använda sig av Nyköpingsfältet i fredstid? När nu departementschefen efter noggrann prövning ändå föreslår att F 11 skall läggas ned, så respekterar vi motionärer denna ståndpunkt under vissa förutsättningar. Vi anser nämligen att den här frågan fr.o.m. nu övergår från att vara en rent försvarspolitisk fråga till att vara en arbetsmarknadspolitisk och kommunalekonomisk angelägenhet för Nyköpings kommun och Södermanlands län. Motionärerna ser därför med stor tillfredsställelse att chefen för arbetsmarknadsdepartementet så snabbt tillsatt en arbetsgrupp med företrädare för försvars-, arbetsmarknadsoch industridepartementen samt representanter för kommunen och de anställda, för bevakning av sysselsättningsfrågor i Nyköpings kommun. Likaså har utskottet välvilligt behandlat våra förslag i motionen att sysselsättningsstimulerande åtgärder bör förberedas och vidtas inom de närmaste åren. Bl. a. bör prövas om läromedelsproduktionen vid försvarets materielverk helt eller delvis kan förläggas till Nyköping, såsom vi har föreslagit. Men det finns naturligtvis fler åtgärder än de i motionen föreslagna som bör beaktas i det här sammanhanget. Jag vet att fredsorganisationsutredningen fått i uppdrag att överväga vart den i Nyköping befintliga artilleriflygskolan i framtiden skall förläggas. Kanske utredningens ordförande redan nu kan säga om förutsättningar finns för att behålla nuvarande lokaliseringsplats för den skolan? Herr talman! Efter den helt igenom positiva behandling som vår motion fått i utskottet har jag inget annat yrkande än utskottet. Om, som jag utgår ifrån, utskottets hemställan bifalles, läggs ett stort ansvar på regeringen att se till att erforderlig sysselsättningsmässig ersättning ges för vad som genom en ofrånkomlig utveckling bortfaller i Nyköping.
Herr talman! Mitt uttalande att slutsatsen i motionen 1993 av herr Bergman i Nyköping m.fl. borde ha varit att man förordat en förflyttning av F 13 till F 11 var inte utslag av någon önskan att ställa kommunerna mot varandra — alldeles tvärtom. Jag är gammal Norrköpingspojke och har dessutom haft förmånen att tjänstgöra på F 13 under en period — låt vara att det var på 1940-talet. Detta gör att jag har en speciell personlig förståelse både för Norrköpings problem och för F 13:s problem. Det som sagts om bekymren med buller och om de flygoperativa besvärligheterna i Norrköping är jag beredd att understryka med utgångspunkt från min personliga erfarenhet. Nu är jag i detta fall i den lyckliga omständigheten att jag inte behöver försöka spela ut kommuner mot varandra, eftersom vi på moderathåll arbetat med önskemål om högre kostnadsramar. Jag kan därför föreslå att F 11 behålls. Flottiljen behövs i Nyköping. Länet och inte minst Nyköpingsregionen har svårigheter att klara ett bortfall av den sysselsättningen.